Herr talman! Herr Tobé har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma den av skogshögskolans styrelse och samarbetsnämnden för jordbrukets högskolor föreslagna integrationen mellan skogshögskolan och lantbrukshögskolan. 1971 års riksdag beslöt att skogshögskolan skulle förläggas till Umeå. I samband med riksdagsbehandlingen anförde inrikesutskottet att modifikationer i lokaliseringsfrågan kunde bli nödvändiga med hänsyn till dels högskolans möjligheter att bedriva forskning i södra och mellersta Sverige, dels den framtida organisationen av undervisningen. Kungl. Maj:t uppdrog därefter åt styrelsen för skogshögskolan att i samråd med samarbetsnämnden för jordbrukets högskolor utreda dessa frågor. Styrelsen överlämnade den 14 april i år sitt förslag. Detta är för närvarande under bearbetning i jordbruksdepartementet. Jag vill nämna att jag kommer att förorda en lösning av skogshögskolans lokalisering som stär i överensstämmelse med riksdagens beslut. Jag vill till sist erinra om att årets riksdag har avslagit en motion om att beslutet om skogshögskolans förläggning till Umeå inte skall verkställas.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr jordbruksministern för svaret och vill knyta några reflexioner till det. 1971 års omlokaliseringsbeslut beträffande skogshögskolan var mycket halvhjärtat till skillnad från de flesta andra beslut i det avseendet. Förläggningen till Umeå bör kunna godtas, sade utskottet och därmed också riksdagen, och man förutsatte fortsatt utredning i det avseende som herr statsrådet har nämnt. Därefter har det inträffat en del saker. Utredningen är verkställd. Den är redovisad för departementet och man bearbetar den där. Sedan har det varit ett medlemsförslag i Nordiska rådet om ökad samverkan för högre skoglig utbildning och forskning, och det medlemsförslaget låg till grund för den här motionen om en ändring av omlokaliseringsbeslutet, som också statsrådet nämnde och som riksdagen har avslagit. Jag förstår den avmätta tonen i statsrådets svar med tanke på det som ligger bakom; frågan är ju under bearbetning i departementet. Jag vill bara säga några ord om vad utredningen har kommit fram till. Man har här tagit upp två förslag, ett Umeåförslag och ett Uppsalaförslag. Umeåförslaget innebär 190 tjänster i Umeå, 60 i Uppsala och 50 i Garpenberg — alltså 300 anställda. I Uppsalaförslaget ingår 40 anställda i Umeå, 240 i Uppsala och 30 Garpenberg — ungefär 300 det också. Fototronanläggningen skulle ligga kvar i Stockholm och väl föras till universitet. Uppsalaförslaget betyder alltså en satsning både på Umeå och på Uppsala. Det nya är att man tänker sig en integrering med lantbrukshögskolan. Man har också räknat ut vinsten av den. För skogshögskolans del blir den 650 000 kronor om året, och man räknar med motsvarande för lantbrukshögskolan. Man skulle alltså tjäna över 1 miljon på driftkostnaderna, och det skulle kunna tänkas kapitaliserat i storleksordningen 20 miljoner om året. Kostnaderna för utlokaliseringen beräknas till 75—80 miljoner kronor. Byggnadsstyrelsen säger att 7—8 procent högre blir kostnaden för Umeå. Det är fråga om vi har råd med det här. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Kan inte den här omständigheten med medlemsförslaget i Nordiska rådet möjligen ändra inställningen till förslaget om integrering med lantbrukshögskolan?
Herr talman! Det var inget som helst tvivel om var utskottet stod när det gällde omlokalisering av skogshögskolan. Utskottet sade att det fann ”för sin del de regionalpolitiska skälen för en utflyttning till Umeå väga mycket tungt”. Därför kom man, efter ingående prövning, fram till att ”en förläggning till Umeå bör kunna godtas”. Med det språk riksdagen för i sina utskottsbetänkanden är det alldeles självklart att riksdagen har fattat ett beslut, som till yttermera visso har bekräftats vid årets riksdag genom att motionen 594 avslogs. Det är riktigt att skogshögskolan nu har funnit att skäl talar för en integrering med lantbrukshögskolan, men styrelsen har sagt att den i sin utredning inte har tagit några som helst hänsyn till regionalpolitiska skäl. Den har alltså helt bortsett från dem och så kommit fram till att det vore önskvärt med ,omlokalisering till Uppsala. Men riksdagen har tagit regionalpolitiska hänsyn och har stannat för att huvudparten av skogshögskolan bör förläggas till Umeå. Skogshögskolans styrelse säger också i sitt yttrande: ”Skall högskolan trots detta flyttas till Umeå bör enligt styrelsen det förslag till organisation som Umeåalternativet innebär kunna följas.” Det är min avsikt att i stort sett följa det alternativet.
Herr talman! Jag tackar för kompletteringen. Man kan naturligtvis läsa på olika sätt hur pass helhjärtat utskottet var, men i de andra uttalandena var det inte bara fråga om att man kunde godta, utan där gick man mera direkt på. I förslaget att man skulle utreda vidare ligger också en viss tvekan i utskottet, i varje fall som jag ser det. Nu är utredningen gjord och det har kommit fram en del nya saker. Det här medlemsförslaget till Nordiska rådet innebär bl.a. att vi skulle komma på lika fot, eftersom Norge, Finland och Danmark har integrerat utbildning och forskning på det här området. Beträffande regionalpolitiken — om vi skall gå in på den i det här sammanhanget; det är ju inte statsrådets ”bord” — är det annorlunda nu, eftersom lokaliseringsdelegationen har lagt fram en slutrapport, som innebär att man flyttar 1 270 tjänster till Umeå. En mindre minskning av det antalet skulle inte betyda så mycket ur regionalpolitisk synpunkt, om den regionalpolitiska ändringen nu fullföljs. Därför skulle jag kunna tänka mig att man gjorde en omprövning och att beslutet skulle kunna stå i överensstämmelse med riksdagens beslut. Man förlägger dock en viktig del — med 60 anställda — i Umeå. Det är i alla fall ett tillskott även ur regionalpolitisk synpunkt.

Herr talman! Fru Skantz har frågat mig när jag avser att tillkalla den av handikapputredningen i betänkandet ”Bättre socialtjänst för handikappade” föreslagna expertgruppen för frågor om det allmänna färdväsendets anpassning till handikappades behov. De olika berörda trafikverken strävar fortlöpande efter att på olika sätt tillgodose de handikappades behov av särskilda åtgärder och arrangemang. Verkens handlande på detta område följs också successivt upp från kommunikationsdepartementets sida I fråga om den av handikapputredningen föreslagna planeringsgruppen för att överväga möjligheterna till en ytterligare anpassning av färdväsendet med hänsyn till de handikappade har ställning ännu inte tagits.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, men jag beklagar dess innebörd — att tillsättandet av den av handikapputredningen föreslagna planeringsgruppen har skjutits på framtiden. Kommunikationsministern säger att trafikföretagen fortlöpande arbetar för att göra kommunikationerna bättre också för handikappade, och det är säkert riktigt. Planeringsgruppen är betydelsefull bl.a. därför att kommunikationsdepartementet och berörda myndigheter, trafikföretag och färdmedelsproducenter genom sin kontakt i gruppen med företrädare för handikapporganisationerna får veta de handikappade trafikkonsumenternas behov i färdsituationen. Handikapputredningen har också fått stöd av alla remissinstanser som yttrat sig om förslaget. Det är naturligtvis särskilt intressant att fyra statliga verk, som hör till kommunikationsdepartementet, har tillstyrkt förslaget, nämligen statens järnvägar, vägverket, trafiksäkerhetsverket och Handikapporganisationerna har knutit mycket stora förhoppningar till den här gruppen. Kommunikationer som är användbara också för handikappade är nämligen av grundläggande betydelse för att de skall kunna komma ut från en isolerad tillvaro och leva oberoende och självständigt efter egna önskemål och intressen precis som alla andra. Handikapporganisationerna har den uppfattningen att samhället inte har råd att undvara den kunskap om handikappades situation, problem och behov som finns hos dessa organisationer. Övriga remissinstanser delar den uppfattningen, och det är i detta läge som jag inte kan se annat än att gruppen bör tillkallas, och jag hoppas att det kommer att ske mycket snart.

Herr talman! Det finns ett behov av att jag kompletterar mitt svar, och jag skall nämna några trafikverks åtgärder beträffande handikappfrågor. När det gäller utformningen av exempelvis stationsbyggnader på luftfartsverkets flygplatser och inom SJ:s område finns de allmänna föreskrifterna i byggnadsstadgan. Enligt dessa skall utrymmen i byggnad, som allmänheten har tillträde till eller som utgör arbetslokal, i skälig omfattning utformas så att de blir tillgängliga för och kan utnyttjas av personer vilkas rörelseförmåga eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ålder, invaliditet eller sjukdom. Föreskrifterna har omsatts i anvisningar, rekommendationer och informationsblad från bl.a. planverket, byggnadsstyrelsen, statens råd för byggnadsforskning, handikappinstitutet m.fl. SJ har en särskild arbetsgrupp med företrädare för SJ och handikapporganisationerna som håller på att sammanställa en katalog över önskemål från olika handikappgrupper för att underlätta deras resor. Bl. a. skall studeras vilka tekniska åtgärder på stationer, vagnar och bussar som kan erfordras och vad detta skulle kosta. Vägverket håller i samverkan med bl.a. Svenska kommunförbundet på att bereda frågan om gatunormer med sikte på att anvisningar skall kunna vara klara omkring årsskiftet 1972—1973. Inom ramen för detta arbete uppmärksammar man de handikappades problem, exempelvis genom förslag till begränsning av lutning på lokalgator och bebyggelseområdenas interna gångoch cykelbanor, säkerställande av fri bredd på gångbanor genom lämplig stolpplacering, utformning och placering av övergångsställen, osv. Vägverket deltar i en arbetsgrupp med bl.a. trafiksäkerhetsverket i frågor som rör utformning av akustiska signaler vid övergångsställen. Går jag så slutligen över till trafiksäkerhetsverket kan jag nämna att där sedan ett år tillbaka finns en arbetsgrupp för handikappfrågorna, i vilken ingår företrädare för trafiksäkerhetsverket, AMS, NTF och alla de skilda handikapporganisationerna. Gruppen diskuterar sådana fordons-, gatuoch vägfrågor samt utbildningsoch informationsspörsmål, som är av betydelse för de handikappades trafiksituation, och vidarebefordrar förslag och synpunkter till skilda myndigheter och organ. Bland frågor som diskuterats kan jag nämna kommunikationsradio i handikappbilar, utarbetande av en folder om de handikappade i trafiken, trafiksäkerhetsverkets åtgärder i fråga om avspärrningsanordningar och tillfälliga trafikmärkens placering på gångbanor m.m. Det görs alltså en hel del, och myndigheterna och verken är också inställda på att åstadkomma ytterligare förbättringar. Som framgår av min redogörelse har myndigheterna kontakt med handikapporganisationerna. Från departementets sida följs de här aktiviteterna successivt upp. Och jag tillägger: I vad mån det härutöver skulle krävas en planeringsgrupp är jag för dagen, mot bakgrund av vad jag nu sagt, inte beredd att ta ställning till.

Herr talman!

Jag är medveten om att det sker en del när det gäller det allmänna färdväsendets anpassning till handikappade. Men det är angeläget, tycker jag, att dessa frågor tas upp till en samlad bedömning. Det var också av detta skäl som utredningen föreslog denna planeringsgrupp i vilken borde ingå företrädare för trafiksäkerhetsverket, planverket, bostadsstyrelsen, Kommunförbundet och handikapprörelsen. Gruppen bör enligt förslaget hålla kontakt med organ med verksamhet på området på det centrala, regionala och på det lokala planet. Jag tycker också det är angeläget att säga att gruppens arbete skall vara målinriktat och att man bör syfta till att upprätta ett handlingsprogram för anpassning av det allmänna färdväsendet till de handikappade. Gruppen bör enligt min uppfattning utarbeta konkreta förslag. Det är naturligtvis så att en del av de åtgärder som behöver vidtas — vare sig det gäller möjligheten att åka med tåg, buss eller med flyg eller vad det nu kan vara — är mera omfattande än andra. Då ligger det i sakens natur att det blir ett mera långsiktigt arbete. Men jag tror också att det finns en del åtgärder som är mindre ingripande och som man skulle kunna vidta rätt snabbt. Jag hoppas att man, när man ser på de olika grupper som arbetar inom de olika verken, skall komma fram till att det är nödvändigt med en sådan samordning som vi från handikapputredningens sida föreslagit.
Herr talman! Jag vill betona att den av handikapputredningen föreslagna planeringsgruppen inte är avförd från dagordningen. Jag har bara sagt att jag ännu inte har tagit ställning till frågan om tillsättandet av en sådan grupp.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig, om det kan påräknas att förslag från bussbidragsutredningen kan föreligga i sådan tid att förslaget kan remissbehandlas och att proposition angående ändrat bussbidragssystem kan föreläggas årets höstriksdag såsom aviserats i statsverkspropositionen. Som framhållits i statsverkspropositionen är avsikten att — i anslutning till förslag från bussbidragsutredningen — förelägga innevarande års riksdags höstsession förslag till nytt bussbidragssystem.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Svaret är ju positivt så till vida att jag av detsamma kan utläsa att bussbidragsutredningen inom kort kommer att presentera sitt förslag. Huruvida ärendet kommer att remissbehandlas har statsrådet inte sagt något om. Jag skulle mycket gärna se att så blir fallet, eftersom också det har sin betydelse i denna viktiga fråga. Jag vore därför tacksam om statsrådet ville ge mig ett svar också på den frågan. Anledningen till min fråga har varit det som sades i statsverkspropositionen, nämligen att statsrådet hade för avsikt att till höstriksdagen framlägga förslag om ändrat bussbidragssystem. När vi sedan inte hörde något ifrån utredningen var det naturligt att man ställde sig frågan huruvida den proposition som läggs fram i höst kommer att grundas på utredningen eller ej. Jag ser nu med tacksamhet att så blir fallet. Denna fråga har diskuterats under ganska lång tid. Redan 1968 uttalade statsutskottet att den i statsverkspropositionen aviserade utredningen skulle arbeta snabbt, och man hoppades att den kunde framlägga ett förslag till 1969 års riksdag. Så blev nu inte fallet och ännu har inte något utredningsförslag framlagts. Ser man på utvecklingen inom den kollektiva trafiken under dessa år så har den varit i högsta grad oroväckande. Busslinjer har lagts ner, och i många fall har kommunerna nära nog tvingats att träda till och ta på sig det ekonomiska ansvaret. Trots det ökade antalet bilar utgör den kollektiva trafiken med bussar ett nödvändigt transportmedel både i glesbygden och tätorterna, och framför allt glesbygderna är berörda av vad bussbidragsutredningen sysslat med. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret och förutsätter att utredningsförslaget kommer att läggas fram i så god tid att det blir möjligt att hinna med också en remissbehandling.
skolöverstyrelsens Herr talman! Herr Wikström har frågat mig när jag avser att tillsätta organisation den begärda utredningen om skolöverstyrelsens organisation och om denna kommer att innehålla parlamentarisk representation. Jag har i propositionen 1 år 1972 angett min avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att tillkalla sakkunniga för att utreda frågan om skolöverstyrelsens framtida uppgifter och organisation. Arbetet med direktiven pågår för närvarande inom utbildningsdepartementet. Frågan om utredningens sammansättning kan med hänsyn härtill inte besvaras för närvarande.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att det var bra ur den synpunkten att de åsikter som jag mycket kortfattat framför då kan komma att beaktas i samband med att man i departementet arbetar med direktiven. Det är av många skäl önskvärt att beslutsnivån så långt som möjligt decentraliseras från skolöverstyrelsen till länsskolnämnder och kommunala skolstyrelser. Knappast på något annat område har staten så i detalj reglerat kommunernas verksamhet som just här. Det finns alltför många exempel på byråkrati och överorganisation i den nuvarande strukturen. Där skulle man, tror jag, kunna göra väsentliga kostnadsbesparingar och genom att visa större förtroende för regionala och kommunala skolorgan göra det möjligt för dessa att utforma organisationen av undervisningen efter de skiftande lokala behoven. En vägledande princip vid översynen av skolöverstyrelsens framtida uppgifter och organisation bör enligt min mening vara att det kunnande och den erfarenhet som finns på länsskolnämnder och i kommunala skolstyrelser får möjlighet att komma till sin rätt genom att beslutsnivån flyttas nedåt. Behovet av en sådan decentralisering aktualiserar då frågan om parlamentariskt inslag i utredningen. Det är ju i högsta grad en politisk fråga var beslutsnivån skall förläggas och vilka de organisatoriska konsekvenserna skulle bli av att större befogenheter ges åt kommuner och skolstyrelser. Men dessutom finns en rad specialfrågor där det parlamentariska intresset starkt gör sig gällande. Jag tänker på den tvistefråga som har aktualiserats under vårriksdagen om var det statliga ungdomsstödet skall administreras: genom skolöverstyrelsen eller genom statens ungdomsråd. Det är naturligtvis önskvärt att en så viktig relationsfråga som denna inte utreds bara av experter, utan att också företrädare för partierna och ungdomsorganisationerna får tillfälle att delta i utredningen. På liknande sätt förhåller det sig med folkbildningsarbetets plats inom skolöverstyrelsens organisation, där studieförbunden har självklara intressen att bevaka. Också med tanke på det vore ett parlamentariskt inslag
Herr talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg har frågat mig, om jag anser att nuvarande bestämmelser för inträde på gymnasieskolans treåriga linjer innebär att tanken att alla tillvalsämnen på grundskolans högstadium skall vara likvärdiga i praktiken är förverkligad. Svaret är ja.
Herr talman! Tack, herr statsrådet, för svaret, även om det var mycket kort! I samband med gymnasieskolans genomförande har de särskilda behörighetsvillkoren för intagning i treoch fyraåriga linjer utformats så, att de är oberoende av valet av tillvalsalternativ på grundskolans högstadium. Enligt Lgy får elev på treeller fyraårig linje byta B-språk mot C-språk. Härigenom är således även elev som i grundskolan ej läst tyska eller franska behörig att tas in i gymnasieskolans treoch fyraåriga linjer och kan utan komplettering följa undervisningen vid dessa linjer. SÖ fann emellertid inte dessa åtgärder vara till fyllest. Elever, som i grundskolan valt ämnena teknik, konst eller ekonomi, måste i årskurs 1 på gymnasieskolans treåriga linjer studera två nybörjarspråk. För de flesta elever är detta enligt SÖ pedagogiskt mindre lämpligt och kan leda till sämre studieresultat. För de elever som siktar mot studier på de treåriga gymnasielinjerna skulle de olika tillvalsalternativen på högstadiet därmed inte vara likvärdiga. Elevernas val hitintills tyder också på att skillnaderna är uppenbara. SÖ har i konsekvens härmed den 7 februari 1972 i skrivelse framfört förslag om alternativ studieväg på gymnasieskolans treåriga linjer för elev som vid inträdet ej läst B-språk. Kungl. Maj:t har dock beslutat att förslaget inte skall föranleda någon åtgärd. Frågan blir då: Vad kan ligga bakom ett sådant beslut? Här genomförs en reform av grundskolan som bygger på en förutsättning som departementschefen t.o.m. finner utgöra en mycket betydelsefull del av själva reformen. När förutsättningen sedan inte är till finnandes och alternativ presenteras, avslår man detta utan motivering och utan att själv komma med någon lösning. Hur betydelsefullt är det egentligen med likvärdiga tillval på grundskolans högstadium? Och, herr statsråd, skulle SÖ:s förslag inte duga, så kom med ett eget! Något måste nämligen göras. I den information om valmöjligheterna på grundskolans högstadium som Utbildningsförlaget givit ut och som i sak granskats av SÖ och arbetsmarknadsstyrelsen talar man nämligen om de olika tillvalens likvärdighet och anmäler dessutom följande: ”Skolöverstyrelsen kommer att föreslå att gymnasieskolan ändras så att om du väljer ekonomi, konst eller teknik och inte vill läsa mer än ett språk utöver engelska i gymnasieskolan så behöver du inte göra det. Välj alltså tillvalsämne efter dina intressen och anlag.” Denna information har nu gått ut, och barn och föräldrar har i vinter gjort sina val, bl.a. med utgångspunkt från vad denna auktoritet på skolans område — skolöverstyrelsen — har sagt. Man har svårt att tro att SÖ-uttalandet gjorts utan att man från departementshåll varit inne på samma linje. Gör man nu en kovändning på departementet? Departementschefen torde också göra klart för sig att trovärdigheten i den information som en hel yrkeskår — grundskolans yrkesvalslärare — svarar för efter regeringens beslut måste komma att sättas i fråga. Vad tänker nu statsrådet göra?
Herr talman! Jag tror inte att herr Bengtsson har studerat denna sak. Om så varit fallet hade frågan aldrig ställts. Detta ärende har varit föremål för en utredning. På grundval av denna har skolöverstyrelsen lagt fram ett förslag. Departementschefen har sedan i sin tur presenterat en proposition. Riksdagen har i denna del anslutit sig till propositionens förslag. Detta är bakgrunden till dagens situation. Ingen elev har ännu gått ut genom det skolsystem som grundats på det beslut riksdagen har fattat. Herr Bengtsson begär att vi utan att avvakta det praktiska resultatet skulle fatta ett nytt beslut. Vi kan inte kasta i skolsystemet på det sättet, inte springa från den ena ståndpunkten till den andra. Det måste vara litet fasthet i skolans reformering. Inte minst har kritik kommit från det parti herr Karl Bengtsson i Varberg representerar för att det varit för snabba förändringar. Uppriktigt sagt förstår jag därför inte hur frågan kunnat framställas.
Herr talman! Hur är det då med sambandet mellan SÖ och departementschefen eller departementet? Om det är som herr statsrådet vill göra gällande att eleverna formellt har i stort sett samma möjligheter att gå vidare till olika studievägar inom gymnasieskolan oavsett om de har valt ämnena konst, ekonomi eller teknik i grundskolan som tillvalsämnen, så måste man konstatera att de elever som valt något av dessa tre tillvalsämnen i praktiken får sämre studieförhållanden genom att de tvingas studera två C-språk samtidigt. All erfarenhet visar att detta för en del elever kan vara klart olämpligt, och detta ligger också bakom SÖ:s förslag om att man i stället skulle utbyta det ena C-språket mot en ytterligare utökning av engelskan. Följden av ett bevarande av detta system blir således att de elever som väljer praktiska ämnen — konst, ekonomi eller teknik — i grundskolan kommer att få svårare att klara sina studier i gymnasieskolan än de elever som i grundskolan väljer franska eller tyska och således bara får ett nytt språk i gymnasieskolan. Detta får också den effekten att man konserverar de statusbetingade skillnader mellan praktiska ämnen och teoretiska studievägar som tidigare har funnits och som man avsåg att eliminera genom Lgr 69. Frågan är om detta då kan ligga i linje med de intentioner som egentligen låg bakom revisionen av Lgr 69 och enligt vilken alla elever skulle ha inte bara formellt likvärdiga studiemöjligheter utan även reellt få uppleva den möjligheten att på gymnasiet studera under något så när jämställda förhållanden.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag står fast vid det förslag som skolöverstyrelsen presenterade, som regeringen lade fram i en proposition och som riksdagen anslutit sig till. Om jag nu skulle gå ut med ett annat förslag utan att riksdagen fick möjlighet att ta ställning till detta, skulle jag nästa år bli prickad i konstitutionsutskottet. Det är en orimlighet med en sådan behandlingsordning. Jag måste nu redogöra för vad riksdagen har beslutat, och detta måste skolöverstyrelsen och departementet följa. Om vi vill gå fram en annan väg får saken tas upp motionsvägen eller propositionsvägen. Det kommer jag inte att ta initiativet till innan den första eleven har gått ut.

Herr talman! Kammaren kommer nu att några timmar diskutera en fråga som under lång tid varit föremål för en intensiv debatt bland de många som berörs av den — studieordningen vid filosofisk fakultet. Utskottet har, som herr Berndtson erinrat om, kommit fram till ett praktiskt taget enhälligt förslag. Endast kommunistpartiet har reserverat sig i utskottet. Jag går in i debatten i detta skede omedelbart efter reservanten för att motivera några av utskottets ställningstaganden trots att flera av utskottets ledamöter senare kommer att yttra sig. Jag skall emellertid i detta anförande, herr talman, försöka undvika inlägg som kan tolkas som polemik mot de utskottsledamöter som kommer att tala efter mig. Under den allmänna motionstiden väcktes några motioner som handlade om studieordningen vid filosofisk fakultet. Vpk föreslog att systemet skulle slopas. Från de borgerliga partierna ställdes yrkanden om väsentliga förändringar i systemet. Kraven kan kort sammanfattas i tre punkter. Dels ville man förändra de obligatoriska utbildningslinjerna till rekommendationer, dels ville man slopa den s.k. utspärrningsparagrafen, dels ville man öka anslagen till studievägledning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Utbildningsutskottet valde arbetsmetoden att inledningsvis skicka ut motionerna till en ganska bred remissbehandling. De sändes till löntagarorganisationerna, universitetskanslersämbetet, centrala studiehjälpsnämnden och Sveriges förenade studentkårer. Sveriges förenade studentkårer har på alla punkter tillstyrkt det i motionerna som kan innebära att PUKAS-systemet avskaffas. Men i övrigt har, herr talman, vilket är viktigt att notera, samtliga remissinstanser uttalat sig för ett bibehållande av PUKAS. Man föreslår att vissa justeringar skall ske inom ramen för systemet. Under vissa förutsättningar vill SACO slopa avstängningsprövningen, men i övrigt råder påtaglig och intressant samstämmighet mellan löntagarorganisationerna som anser att utbildningssystemet bör bibehållas, låt vara att vissa justeringar kan eller bör förekomma. Allmänt har man anfört att U 68:s kommande förslag bör avvaktas innan mera långtgående förändringar i systemet övervägs. När riksdagen 1969 fattade beslutet om studieordning vid de filosofiska fakulteterna var man medveten om att det var en mycket komplicerad materia och att systemet icke vid beslutstillfället kunde anses färdigt utan fortlöpande kunde komma att bli föremål för justeringar. Föredragande statsrådet anförde det i propositionen och sade bl.a. att han starkt ville betona vikten av att utbildningen vad beträffar såväl innehåll som organisation kontinuerligt ses över och att arbetet med att skapa nya utbildningslinjer för olika utbildningsbehov skulle fortsättas samt att de linjer som inte svarade mot ett sådant behov skulle gå ut ur förteckningen. Det var alltså ett flexibelt system som då förelades riksdagen och som riksdagen utan erinran anslöt sig till. I dag föreslår utbildningsutskottet vissa justeringar i utbildningssystemet, som enligt utskottets mening svarar mot de behov som vunna erfarenheter har aktualiserat. I vissa avseenden är systemet i dag administrativt tungrott, och det finns därför skäl till en del justeringar. Jag ber att få hänvisa till vad utskottet har skrivit. På grund av den stora enigheten avstår jag från att inför kammaren redovisa de olika detaljändringarna. Utskottsförslaget innebär sålunda vissa förändringar med avseende på konstruktionen av utbildningslinjerna, en viss uppmjukning och förändring av avstängningsprövningen samt en uppräkning av anslaget till studievägledning och pedagogiskt utvecklingsarbete med tillsammans 2 miljoner kronor i förhållande till förslagen i statsverkspropositionen. Det är viktigt, herr talman, att notera att utbildningslinjernas karaktär av obligatorium liksom avstängningsparagrafen bibehålles i utskottsförslaget. Det är efter långa och synnerligen svåra överläggningar som utskottet kommit fram till nästan fullständig enighet. Som har sagts tidigare har endast kommunisternas representant i utskottet reserverat sig och håller fast vid den ståndpunkt som partiet hela tiden har intagit, att PUKAS-systemet skall avskaffas. Kommunisternas inställning innebär naturligtvis ingenting annat än ett hänsynslöst försök att åt sig fånga upp den högljudda delen av studentopinionen, den som aktivt engagerar sig mot utbildningssystemet. Kommunisterna bortser från att PUKAS kommit till för att hjälpa de studerande som har svårigheter i sina studier, som behöver ledning och hjälp i arbetet. PUKAS har tillkommit för att minska studiemisslyckandena och studieavbrotten och för att hjälpa till med en snabbare genomströmning i studieförloppet. Jag har för min personliga del tidigare i riksdagen erinrat om att universiteten är arbetsplatser och att man på dessa som på alla andra arbetsplatser måste begära rimliga prestationer av dem som fungerar där. Och universiteten är dyrbara arbetsplatser. Folk i industrin, i jordbruk, i servicenäringar och överallt i övrigt i samhället måste i sin egenskap av skattebetalare ansvara för att resurser avdelas till den ungdom som får förmånen att vistas vid de högre utbiildningsanstalterna. Alla dessa människor har rätt att kräva rimliga studieprestationer av den studerande. Att återgå till de förhållanden som rådde innan riksdagsbeslutet om de fasta studiegångarna vid filosofisk fakultet fattades vore orimligt med hänsyn till både skattebetalarna och den studerande ungdomen. Naturligtvis är vi alla medvetna om att utbildningssystemet ännu inte funnit sin definitiva form. Riksdagen har, som jag tidigare anfört, vid upprepade tillfällen uttalat att förändringar bör vidtas allteftersom erfarenheter vinnes. Jag vill vidare erinra om att hela det eftergymnasiala utbildningsväsendet kommer att ligga i stöpsleven den dag U 68:s förslag kommer upp till behandling. För dagen har utskottet emellertid ansett att genomförandet av de justeringar som föreslås i betänkandet kommer att leda till de förbättringar som nu bedöms som angelägna. Jag avstår från att gå in ytterligare i diskussionen och kommer heller inte att säga någonting om reservationen 3 som kommunisternas representant har fogat vid betänkandet. Jag har nämligen kommit överens med statsrådet Moberg om att denna del av kommunistyrkandet skall statsrådet ägna särskild uppmärksamhet. Jag vill, herr talman, till sist i egenskap av utskottets ordförande uttala min tillfredsställe över att det blivit möjligt att komma fram till ett så här enhälligt utskottsförslag. Det ligger väl nära till hands att ett förslag som har kompromissens karaktär frestar till försök att beteckna det som en seger för den ena eller den andra riktningen. Det har under de gångna veckorna gjorts sådana försök. Jag tror att den representant för en löntagarorganisation som uttalat att utskottsbetänkandet är en seger för saken har rätt, och jag vill gärna instämma i det uttalandet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Alemyrs anförande följde mycket väl utskottets skrivning i olika avseenden. Låt oss därför titta på ett par avsnitt i betänkandet, bl.a. det som rör frågan om de eniga remissinstanserna. När utskottet i sin skrivning hävdar att remissinstanserna ”på något undantag när” är ”ense om att tillkomsten av 1969 års studieordning med dess system av allmänna utbildningslinjer underlättat de studerandes möjligheter att finna sig till rätta i en ny studiesituation och att på ett mera rationellt sätt än förr utnyttja tillgängliga studiemöjligheter” är det en sanning med betydande modifikationer. Modifikationerna ligger främst i att remissinstansen Sveriges förenade studentkårer, som verkligen har kännedom om verkningarna av PUKAS-systemet, bestämt tagit ställning — vilket också herr Alemyr säger — för en avgörande förändring av nuvarande ordning. Jag tycker också att det ligger en modifikation i att UKÄ:s remissvar knappast återspeglar den syn som rektorsämbetena har gett uttryck för. Den översyn av utbildningslinjerna som utskottet pläderar för, liksom talet om ansträngningar att finna nya utbildningskombinationer, är på inget sätt en lösning av de rådande problemen. Man försöker komma förbi att utbildningsorganisationen har inneburit en kraftig ökning av universitetens administrativa arbetsbörda och bundit resurser som borde ha använts på annat sätt. Jag måste också säga att uppmjukningen av utspärrningen skulle tydligen vara att man inskränker sig till en avstängningsprövning för varje student efter tre terminer. Det låter sig kallas en uppmjukning, men faktum är ju att praktiska skäl omöjliggör mer än en utspärrningsprövning. Det går av praktiska skäl inte att följa de nuvarande bestämmelserna om avspärrningsprövning. Det låter alltså som om det vore fråga om en uppmjukning, men i själva verket är det inte det. Och när det gäller frågan om att PUKAS har tillkommit för att hjälpa de studerande har vi i debatterna om utspärrningsparagrafen ibland t.o.m. hört sådana skönmålningar som att 31 § ”hjälper vederbörande ut”, om han inte lyckas i studierna. Det är visserligen ”en hjälp ut” om man får en fot i baken, men lika litet som man känner detta som en positiv hjälp, lika litet upplever studenterna utspärrningen som något positivt.

Herr talman! När oppositionspartierna under den allmänna motionstiden i januari motionerade om förändringar och uppmjukningar av systemet med fasta studiegångar vid universiteten, kommenterades detta av det ansvariga statsrådet Sven Moberg i en intervju i Dagens Nyheter. Där hävdade han dels att det var önskvärt att vänta med alla förändringar till dess U 68 lagt sitt förslag någon gång under hösten 1972, dels att det gamla och betydligt ofriare UKAS-förslaget är ett mycket naturligare alternativ än en ytterligare uppmjukning. Och någon dag senare kommenterade statsrådet Moberg i en frågestund med Umeåstudenterna förslaget på följande sätt: ”Jag anser det inte aktuellt med någon förändring av PUKAS-systemet just nu. Men om systemet en gång skall förändras så anser jag det naturligare med en skärpning än en uppmjukning av systemet.” Men de socialdemokratiska utskottsledamöterna markerade på ett tidigt stadium en påtaglig beredvillighet till förändringar och uppmjukningar i systemet. Det var uppenbart att de socialdemokratiska utbildningspolitikerna — tydligen med undantag av statsrådet Moberg — var medvetna om att systemet från många synpunkter inte fungerade väl. Kritiken från studenter, utbildningsledare, universitetslärare hade nått också dem. Så vidtog en lång och mycket noggrann och omfattande utskottsbehandling, där bl.a. tillfälle gavs att utfråga ett antal utbildningsledare, som samtliga förordade kraftiga modifieringar av systemet. Så småningom utkristalliserades enighet i utskottet, naturligtvis med undantag av vpk:s företrädare, som för övrigt knappast visade något överdrivet intresse för att delta i utskottsbehandlingen av PUKAS-problematiken. Vad innebär då utskottets förslag? För det första har utskottet enhälligt tillstyrkt vårt förslag om utökade resurser till studierådgivningen på 1,5 miljoner kronor. Samtidigt uttalar utskottet att UKÄ:s treårsprogram för utbyggnad av studierådgivningen skall genomföras. För det andra införes som en huvudregel rätten att genomgå de två första studiekurserna på de olika utbildningslinjerna i valfri ordning, för så vitt inte pedagogiska skäl motiverar en bestämd inbördes ordning. För det tredje ges rätt till alla slag av byten under de första veckorna av inledningsterminen, vilket måste tolkas som tiden t.o.m. första tentamenstillfället. För det fjärde hävdar utskottet att antalet utbildningslinjer skall ökas. Därigenom torde det bli möjligt att tillmötesgå både kravet på mera differentierad yrkesinriktning av utbildningslinjerna och kravet på mera internationellt inriktade utbildningslinjer. För det femte konstaterar utskottet att avstängningsprövningarna har visat sig vara förknippade med stora praktiska svårigheter och att bara ett fåtal studerande hittills har avstängts från undervisningen. Utskottet säger att enligt läroanstalternas bedömningar de praktiska resultaten av denna prövning inte motsvarar de avsevärda insatser som krävs från universitetsförvaltningarnas sida för att verkställa prövningen enligt kungörelsens föreskrifter. Utskottet betonar därför vikten av att Kungl. Maj:t snarast tar positiv ställning till UKÄ:s förslag om en uppmjukning av avstängningsprövningen. För det sjätte föreslår utskottet att riksdagen skall bemyndiga Kungl. Maj:t att generellt upphäva avstängningsparagrafen eller på försök medge lokal dispens från dess tillämpning, om nu UKÄ:s förslag, tillstyrkt av utskottet, inte skulle få önskad effekt när det gäller administrativ förenkling. Vi utgår från att med de åtgärder som nu kommer att vidtas främst den förbättrade studierådgivningen — avstängningsprövningen i realiteten förlorar all betydelse, om den nu haft någon. Vi kan ha den och vi kan mista den — den kommer inte att fylla någon reell funktion. Skulle den medföra administrativt arbete utan värde bör den avskaffas helt — det är utskottets klara anvisning. För det sjunde föreslår utskottet att riksdagen bifaller vårt förslag om ytterligare 0,5 miljoner kronor till pedagogiskt utvecklingsarbete, vilket bör kunna öppna vägen för det som måste vara en framtidslinje i reformarbetet, nämligen pedagogiska förbättringar. Sammanfattningsvis är det att konstatera att vi inom oppositionen tyvärr inte lyckades nå så långt som vi hade hoppats i vår januarimotion. Men det som nu återfinns i utskottets betänkande är ett kraftigt steg i rätt riktning. Utskottets förslag leder till betydande uppmjukningar och förbättringar i systemet. Vi har från folkpartiets, centerns och moderaternas sida bedömt det som riktigare att i varje fall uppnå detta än att försätta oss i ett läge, där systemet skulle kunna komma att kvarstå helt oförändrat genom voteringsmanipulationer från socialdemokratisk sida. Vi är övertygade om att det MJUKAS vi nu får är avsevärt bättre än Olof Palmes och Sven Mobergs rigida PUKAS. Till sist, herr talman, vill jag ta upp en fråga som indirekt kan knytas an till denna och som är högaktuell i dessa dagar, nämligen den som berör den minskade lärartilldelningen och forskningskapaciteten vid universitet och högskolor. Jag vill erinra om att i utbildningsutskottets betänkande nr 4, som behandlades här för en och en halv månad sedan, hade den samlade icke-socialistiska oppositionen ett särskilt yttrande, som jag vill citera något ur: ”En minskad tillströmning av studenter till universiteten får genom den s.k. universitetsautomatiken besvärliga följder för bl.a. stora grupper av forskare och lärare som inte har ordinarie anställning. Många tvingas lämna sin verksamhet vid universiteten. Detta innebär med hänsyn till att det redan nu är svårt för många akademiker att få anställning på den allmänna arbetsmarknaden att många av de lärare och forskare det här gäller riskerar att bli arbetslösa. Till mycket stor del gäller det personer vilka som en del av sitt arbete sysslar med forskning, ofta med sikte på doktorsexamen. Många är dessutom knutna till större forskningsprojekt, vilka de får lämna i och med att de inte längre kan få anställning som extra lärare, assistenter eller amanuenser. Totalt sett innebär den — — — påtalade utvecklingen därför en högst allvarlig minskning av forskningskapaciteten vid våra universitet. De samlade effekterna av den minskade studenttillströmningen vid universiteten kan således i här berörda avseenden få mycket allvarliga konsekvenser. Anställningstryggheten för de personer det gäller försvinner helt, många tvingas avbryta en påbörjad utbildning för doktorsexamen och pågående angelägen forskning drabbas hårt. Det är därför av mycket stor vikt att statsmakterna försöker finna lösningar som möjliggör att flertalet av de berörda forskarna och lärarna kan beredas fortsatt anställning eller på annat sätt ges möjligheter att fullfölja pågående utbildning och forskning.” Det har nu gått två och en halv månad sedan utskottet slutjusterade detta betänkande och en och en halv månad sedan vi debatterade frågan i kammaren. Sedan dess har bilden ytterligare klarnat när det gäller arbetsläget för dessa läraroch forskargrupper, och den bilden är utomordentligt oroande. Företrädare för dessa kategorier har protesterat och vädjat till statsrådet Moberg och naturligtvis knutit an till de farhågor som fanns i det oppositionspartierna sade i mars månad. Detta synes nu vara sista tillfället innan riksdagen åtskils före sommaren att beröra dessa problem, och jag vill därför fråga statsrådet Moberg om regeringen har samlat sig till att besluta om några åtgärder för att bereda dessa forskare och lärare fortsatt anställning. Kan statsrådet i dag ge besked om hur deras situation blir till hösten?
Herr talman! De ökade ekonomiska insatserna för studievägledning och pedagogiskt utvecklingsarbete kan naturligtvis inte utgöra något vägande skäl för att behålla utbildningslinjerna och avstängningsparagrafen liksom inte heller för att skärpa tröskelprövningen. Det intrycket får man nämligen av herr Wikströms anförande. Jag menar att först i samband med ett avskaffande av de byråkratiska reglerna kan satsningen på studievägledning bli verkningsfull. Om nu socialdemokraterna har gått de borgerliga till mötes i fråga om anslagshöjningarna på 1,5 miljoner kronor respektive 0,5 miljoner kronor, så kan nog regeringen ändå betrakta detta som ett billigt pris för att få behålla PUKAS-systemet. Jag tycker därför inte att de borgerliga skall söka göra alltför stor affär av dessa anslagshöjningar. Sedan till frågeställningen om utskottets arbete. De borgerliga och socialdemokraterna enas om att vpk-motionen går principiellt längre än övriga motioner. Dessa senare motioner syftar endast till förändringar inom PUKAS-systemets ram. Skall man då begära att också vpk skall vara med och plottra inom detta system? Jag förstår att man gärna önskat knyta upp vpk bakom den s.k. kompromissen. Jag vill också säga, att jag tror inte att de avgörande stegen till en hopskrivning har skett under själva utskottsarbetet utan genom otaliga andra kontakter mellan socialdemokrater och de borgerliga. Jag har stått utanför dessa resonemang, och det finner jag vara helt naturligt. Jag upplever det som en insinuation från herr Wikströms sida när han talar om att vpk-representanterna inte visat något större intresse. Jag hävdar att vpk icke har varit orepresenterat vid något protokollfört utskottssammanträde i denna fråga. Jag vill slutligen, herr talman, säga att vissa borgerligas sätt att bullra i pressen i PUKAS-frågan är ett uttryck för att man uppenbarligen inte har tänkt sig någon genomgripande förändring av systemet, men man har försökt fånga upp studenternas missnöje med PUKAS. Och det påminner onekligen, herr Wikström, om den litterära beskrivningen av mannen som kunde åstadkomma stort buller även när han åt potatismos!
Herr talman! Jag kan förstå att herr Berndtson i Linköping känner behov av att till varje pris reducera innebörden av vad utskottet har sagt. Om jag vore i herr Berndtsons kläder skulle jag också frestas anstränga mig över hövan för att göra det. Vad jag menade med det jag sade om utskottsbehandlingen var helt enkelt, att herr Berndtson var utomordentligt lycklig för att han hamnat i den situationen att man från både de icke-socialistiska partiernas sida och från socialdemokratiskt håll påbörjade en reell sakbehandling i syfte att nå en uppgörelse. Det är ju en drömsituation för herr Berndtson att utnyttja partipolitiskt, att över huvud taget inte behöva engagera sig i sakfrågan om hur vi skall utforma systemet så bra som möjligt. Herr Berndtson hade inte vid något tillfälle intresse av en uppgörelse med de icke-socialistiska partierna i syfte att förändra systemet. Herr Berndtsons avsikter låg på ett helt annat plan, och det torde av debatten i dag framgå vilka de avsikterna är. Jag vill upprepa att om jag hade befunnit mig i herr Berndtsons kläder och varit företrädare för vänsterpartiet kommunisterna, så är det möjligt att jag hade agerat på samma sätt. Det är ju en rent partipolitisk bedömning, inte en saklig bedömning av denna fråga.
Herr talman! Det är riktigt att motionerna har olika utgångspunkter, och det har också partiernas agerande. I de borgerliga motionerna talas det exempelvis om ökad näringslivsanpassning, vilket inte vpk har gått in för. Men det är endast undanflykter att göra gällande att det skulle omöjliggöra ett gemensamt ställningstagande på konkreta områden. Låt oss, herr Wikström, se på 31 §, alltså avstängningsparagrafen. Där yrkar jag konkret i min reservation 2, med bifall till motionerna från mittenpartierna, moderaterna och vpk, att bestämmelserna om den s.k. avstängningsprövningen skall upphöra att gälla med utgången av juni månad år 1972. På den punkten var motionerna såluna helt samstämmiga, och om man vill nå resultat är det faktiskt bara att rösta med den reservationen.
Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har inte på något sätt förnekat att den bild jag gav var helt korrekt. Vänsterpartiet kommunisterna har inte haft något som helst intresse av en uppgörelse i denna fråga, i den meningen att man som utgångspunkt har tagit hur vi i utskottet skulle kunna göra en samlad bedömning som leder till de önskvärda förbättringarna. Herr Berndtsons aftonbön under de gångna månaderna har varit: Måtte de andra partierna komma överens, så att jag får bli ensam om min reservation!

Herr talman! Problemen kring den akademiska utbildningens utformning är nära förknippade med frågor om dess effektivitet och ändamålsenlighet. Den tid är förbi då utgifterna för universitet och högskolor utgjorde en obetydlig del av det allmännas utgifter. Utbildningssektorn har kommit att ta en så stor del av samhällets resurser i anspråk att den delen måste vara föremål för fortgående debatt och kritisk granskning för att tillförda resursers ändamålsenliga användning skall kunna garanteras. Ändå kan man konstatera att i den många gånger intensiva debatt som förs möts frågeställningar som berör den akademiska undervisningen utifrån effektivitetskriteriet med den största ovilja. De starka applåderna möter dem som förfäktar fraser som akademisk frihet och det autonoma universitetet. I en målsättningsdiskussion får man inte bortse från den politiska betydelse som ligger i utbildningsverksamheten. I vårt land upplever vi hur man från vänsterhåll beskyller universiteten för att utbilda de studerande till slavdrivare i storfinansens tjänst och tvinga dem att acceptera det kapitalistiska konsumtionssamhället. Kommunisterna har helt följdriktigt från första början varit emot genomförandet av fasta studiegångar vid de fria fakulteterna och även reserverat sig mot varje förslag som inneburit en formalisering av utbildningen. Regeringens utbildningspolitik skiljer sig emellertid också från den som framförs från moderata samlingspartiet. Klart kommer detta till uttryck i direktiven till U 68, enligt vilka utbildningen skall utformas så att människor lär sig att leva efter vissa spelregler som passar in i det framtida samhället, ovedersägligen ett socialistiskt samhälle. Det är den tolkning jag lägger i direktiven. De är illavarslande eftersom de innebär ett förakt för den enskilda människans rätt och en underskattning av hennes förmåga att självständigt ta ställning till hur samhället i framtiden skall utformas. Vi arbetar för ett samhälle där den enskildes frihet bevaras. Innefattar detta också krav på fullständig frihet för den studerande att välja utbildning? Mitt svar är ja — men det är ett ja som samtidigt måste vara öppet för den naturliga begränsning som samhällsresurserna ställer. U 68:s tal om spärrar har blivit allt intensivare, och den debatt som småningom kommer att föras i riksdagen i denna fråga blir antagligen långt intensivare än den i dag om organisatoriska problem i samband med PUKAS:s genomförande och funktion. Den huvudsakliga bakgrunden till PUKAS-reformen utgjordes av utbildningsexplosionen, och tillströmningen till universitet och högskolor har fortsatt att öka. 1960/61 var antalet närvarande studerande vid våra universitet 36 600, tio år senare 121 500; en viss minskning har dock skett de senaste åren. Där förut 40 studerande påbörjade undervisning i ett ämne kan antalet nu vara 400 eller 600. Det är något helt annat att fördela alla dessa på studiekurser, lärare och lokaler. Därtill kom att studieresultaten försämrades med den ökade genomströmningen. De blev så skrämmande dåliga att något måste göras för att hjälpa den enskilde studeranden, och UKAS blev PUKAS, som nu enligt herr Wikström blir MJUKAS. Har förhållandena förbättrats? För att över huvud taget göra en realistisk bedömning av värdet av den nuvarande reformen måste man göra ett ställningstagande, och mitt svar är nej. Genomströmningen och försämringen av studieresultaten är ett tydligt bevis därpå. Vad beror då detta på? Beror det på att hela PUKAS-systemet från början blev fel, att vi låser de studerande i omöjliga positioner och att situationen därför förvärrats i stället för att förbättras? Vi kan vid en jämförelse inte undvika att beröra frågan om de studerandes förkunskaper. Vid fjolårets kontaktkonferens skola—universitet om utbildningen i moderna språk redovisades vissa resultat. Vid Stockholms universitet hade givits ett ordkunskapsprov för att man skulle få ett begrepp om förkunskaperna hos de 600 studerande som då skulle börja läsa engelska. Av dessa skulle 400 studera för 40 poäng. Resultatet av detta prov visade att dessa 400 inte behärskade grundskolans passiva ordförråd till mer än 70 procent och gymnasiets till inte mer än 50 procent. I morgonnyheterna kunde vi i dag höra att kommittén för internationalisering av utbildningen konstaterat att dagens studenter är helt oförmögna att läsa facklitteratur på tyska, franska eller engelska, och man begär särskilda insatser. Samma sak gäller i ämne efter ämne. Det är påtagligt att kvalitetsförsämringen av kunskaperna i grundskolan och gymnasieskolan får sin starkaste genomslagskraft vid den eftergymnasiala utbildningen och speciellt vid de fria fakulteterna. Från moderata samlingspartiet har vi vid varje tillfälle och på varje stadium velat säkra kvaliteten i utbildningen. Våra krav har viftats bort med tal om nya målsättningar — men för universiteten och herr Moberg går det inte lika lätt att vifta bort de helt otillfredsställande prestationerna. När vi förfäktar att kvaliteten inte får åsidosättas, så innebär detta inte att vi vill lägga orimliga bördor på de studerande, t.ex. begära att de med sina nuvarande förkunskaper skall tillägna sig samma mått av akademisk undervisning som tidigare års studerande utan att särskilda åtgärder sätts in, Till dessa extraåtgärder hör bl.a. en hård satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete och studievägledning. Det är därför glädjande att utbildningsutskottet nu bifallit våra motionskrav om förstärkning på detta område — det är den enda metod vi i dag förfogar över för att kompensera de studerande för skolutbildningens bristfälliga kvalitet. Men också andra krav har förts fram i de borgerliga motionerna. I partimotionen 294 från moderata samlingspartiet sägs bl.a. att PUKAS reformen, som statsmakterna fattade beslut om 1969, syftade till att ge de studerande en bättre förberedelse för arbetslivet. Vi slår fast att reformen har kommit att bli ett totalt misslyckande. En felaktig sammansättning av utbildningslinjerna kombinerad med hårda administrativa styrningar, som i praktiken visat sig näst intill omöjliga att tillämpa, har medfört att man med reformen inte lyckats uppnå vad man åsyftade. Bakgrunden till motionen är vår övertygelse om att så här får det inte fortsätta. Vi kan inte bara åse hur ett system som syftade till att vara de studerande till hjälp — och det var ändå den väsentliga bakgrunden till PUKAS-reformen — i stället stjälper dem i deras arbete och skapar en onödig och för den utbildade med stora studieskulder hopplös situation på arbetsmarknaden. Därtill kommer de enhälliga utlåtanden som utbildningsutskottet har fått vid sina besök vid olika universitet om den stora och onödiga arbetsbelastning som de starkt ökade administrativa rutinerna lägger på universitetsförvaltningen. Våra synpunkter har också förts fram i en separat motion, där herr Wijkman står som första namn och där jag är medmotionär. Vi beklagar i denna motion att möjligheten att få igenom omfattande förändringar i universitetsutbildningen är små innan U 68 lagt fram sitt betänkande. Däremot anser vi det vara utomordentligt betydelsefullt att avhjälpa de allra största bristerna inom det nuvarande systemet så att inte ytterligare årgångar studenter skall tvingas genomgå ett system med så uppenbara brister som den nuvarande PUKAS-ordningen. Först och främst måste studievägledningen förstärkas och sättas in på ett betydligt tidigare stadium innan den studerande förlorat både studiemedel och tron på sig själv. Bortfallet av studerande är nämligen skrämmande stort, över 40 procent efter två års studier. Men PUKAS har brustit inte bara i studierådgivningshänseende. Själva konstruktionen har visat sig på inget sätt motsvara vare sig vad de studerande eller arbetsmarknaden begärt — två inte alltid kongruenta önskemål. Vad är egentligen PUKAS? I den allmänna studentdebatten håller PUKAS på att reduceras till en avstängningsparagraf, och det anser jag vara farligt; då bortser man nämligen från den starka politiska styrningsmekanism som ligger i själva konstruktionen av PUKAS. Men det må vara dagens studerande förlåtet att så blivit fallet, eftersom de flesta av dem inte upplevt den studiegång som gällde före PUKAS. Så långt var i överens 1969, sedan var det slut med statsrådet Mobergs och min enighet. Jag påstod redan då att de olika utbildningslinjerna måste ses som rekommendationer, men det ville inte statsrådet Moberg instämma i. Och nu skall jag citera, för jag använde inte ordet rekommendationer; det var nämligen inte uppfunnet i PUKAS-sammanhang. Linjerna är ju uppbyggda efter principen om det successiva tillvalet. Jag kritiserade den hårda begränsningen av det successiva tillvalet och sade ordagrant: ”— — — det successiva valet är något som finns mer på papperet än i realiteten.” Så uttrycket jag min uppfattning om utbildningslinjernas funktion, och den uppfattningen har jag stått fast vid. Det är, herr talman, bakgrunden till att jag i år i motion har velat få fastslaget att linjerna är rekommendationer och ingenting annat. Och därför kan jag inte se det som något annat än ett bifall till mitt yrkande att utskottet nu gör detta medgivande. Jag vill här påpeka att det inte gäller alla linjer. Från vissa synpunkter måste man onekligen ta hänsyn till att ekonomutbildningen, samhällsplanerarutbildningen och psykologutbildningen för biträdande psykologer fordrar fasta studiegångar som fackhögskolorna i övrigt har. Lika oeniga var statsrådet Moberg och jag när det gällde tillströmningen till de särskilda utbildningslinjerna. Det är nästan litet genant att så här i efterhand kunna konstatera hur fel statsrådet Moberg hade och hur riktig min bedömning var. Enligt propositionen skulle studierådgivningen speciellt inriktas på den som valde särskild utbildningslinje. Därvid anförde jag: ”Men jag är övertygad om att antalet elever som begär särskild utbildningslinje kommer att bli så stort, att någon effektiv studierådgivning inte blir möjlig.” Statsrådet Moberg sade: ”Vi förutsätter med den konstruktion som vi har gjort att de särskilda utbildningslinjerna kommer att väljas av ett fåtal personer.” Låt oss se på fakta, herr talman. Denna vårtermin har totalt inskrivits 3 900 studerande vid ospärrad linje vid filosofisk fakultet. Av dessa har 25 procent anmält sig till hel allmän utbildningslinje. De 75 procenten kan knappast karakteriseras som ett fåtal, och det vore onekligen av intresse att höra statsrådet Moberg ge en förklaring till den allvarliga felbedömning som han gjorde sig skyldig till för tre år sedan och som i så hög grad har påverkat studieresultaten och studieorganisationen i dess praktiska tillämpning. Inom moderata samlingspartiet har vi ansett linjerna vara felkonstruerade, dåligt arbetsmarknadsanpassade och administrativt omöjliga därigenom att ständiga byten och förändringar genom PUKAS-systemets konstruktion belastat administrationen orimligt. De förbättringar som herr Wikström nu redogjort för i detalj måste med all säkerhet medföra bättre förhållanden i vad gäller linjernas konstruktion, samtidigt som den nyinskrivna studeranden utan krångel kan genom ett enkelt byte reparera ett felval. I vad gäller felkonstruktionen vill jag särskilt nämna att en starkt bidragande orsak till att så många studerande har valt särskild utbildningslinje varit, att valfrihet inte har funnits angående ordningsföljden i de två första årens studiekurser. Därför är det synnerligen tillfredsställande att sådan valfrihet nu föreslås i utskottsbetänkandet. Den stämmer med uttalandet om linjernas karaktär av rekommendationer. Jag skall inte i detalj redogöra för de övriga förbättringar som vi har föreslagit. Det har herr Wikström gjort. Men jag vill ställa frågan: Vad finns nu kvar av dåvarande utbildningsministern Palmes UKAS? Naturligtvis önskar många, inte minst på studenthåll, att en förnuftets ångvält hade gått över hela systemet. Vi har vid utskottsbehandlingen försökt att skjuta i sank de mest påtagliga bristerna i systemets funktion. Min uppfattning är att vi har lyckats med detta. Kvar står att det centrala i PUKAS är studiekurserna och poängsättningen. Allt annat har förändrats, mjukats upp eller fått nödvändig stadga. För studenterna har emellertid PUKAS blivit synonymt med avstängningsprövningen, som jag förut påpekade. Den är ett otympligt ineffektivt administrativt förfarande, tydligen med stark emotionell verkan särskilt på dem som själva inte löper risk att stängas av. Jag tycker emellertid att avstängningsprövningen är helt onödig, och vi har även yrkat på dess avskaffande i vår motion. Vi har fått igenom vårt krav endast indirekt — det är riktigt. Utskottet föreslår att riksdagen skall bemyndiga Kungl. Maj:t att under vissa förutsättningar meddela beslut om upphävande eller dispens. I praktiken torde hädanefter ingen utbildningsnämnd behöva befatta sig med 31 §, och jag har svårt att tänka mig att någon skulle bli utspärrad hädanefter. Något klart och konkret bifall till vår motion är det emellertid inte. Det vill jag gärna medge. Men för mig har det väsentliga inte varit att i första hand ge efter för känslomässigt grundade principer utan att se till att vi i praktiken befrias från ett onödigt förfarande. Låt mig till sist, herr talman, påpeka att vi sysslar med svåra frågor. Att utskottet i sitt betänkande har varit enigt innebär emellertid inte att vi inte hela tiden måste fortsätta vår kritik och analys av utbildningens organisation och funktion. De konkreta förslag som utskottet här hemställer om att få genomförda kommer vi alldeles speciellt att uppmärksamma. Liksom Sveriges förenade studentkårer gick vi i princip med på genomförandet av PUKAS 1969, men det hindrade oss inte från att i år i motioner och utskottsarbete hårt kritisera de stora bristerna.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

Herr talman! Kritik och synpunkter mot och för PUKAS har här redan framförts. Jag vill inledningsvis nämna något om att när vi i riksdagen beslöt att införa en fastare studieordning vid de filosofiska fakulteterna, gjorde vi det mot bakgrunden av den då rådande situationen. Det var då en mycket kraftig ansvällning av studerande vid universiteten, vilket riktade blickarna på att genomströmningshastigheten var låg. De studerande hade små möjligheter att bedöma de olika utbildningsvägarna. De studier som bedrevs var i många fall dåligt målinriktade. Situationen vid universiteten var i många avseenden problematisk. Det fanns i det läget goda motiv för att vidta åtgärder vilka kunde tjäna som stöd för de studerande i deras studieval och som skulle ge studierna en bättre målinriktning. Den rådande situationen var från många synpunkter otillfredsställande, inte minst för sådana studerande som kom från hem där studietradition saknades. Från centerns sida motsatte vi oss aldrig att en fastare ordning infördes vid de filosofiska fakulteterna, men vi anslöt oss därmed inte reservationslöst till PUKAS-systemet. Vi hävdade då att man inom ett fastare studiesystems ram borde ge större möjligheter att ta till vara individuella studieönskemål. Redan i samband med den riksdagsbehandlingen gjorde vi påpekanden, att om detta system skulle visa sig komma att medföra betydande nackdelar, skulle det relativt snart kunna bli aktuellt med vissa förändringar. Efter några terminer kan man konstatera att vissa icke obetydliga olägenheter uppstått. Den praktiska tillämpningen på universiteten har skilt sig från de principer som har dragits upp, vilket till stor del kan förklaras av att reglerna varit väl stelbenta. De studerande har i allt större utsträckning valt särskild utbildningslinje, dels därför att kombinationerna i de övriga linjerna dåligt motsvarade arbetsmarknadens krav, dels — och kanske framför allt — därför att man funnit det studietekniskt motiverat att läsa ämnen i annan ordning än den utbildningslinjerna föreskriver. För universiteten har därmed PUKAS inneburit ett icke obetydligt merarbete, och för de studerande har det inneburit bl.a. ökat krångel med dispensansökningar och prövningar. Knappast någon av de målsättningar som uppställdes för PUKAS-systemet har kunnat förverkligas. För att råda bot på de problem som uppstått vid universiteten ansåg vi från centerns och folkpartiets sida att förändringar i PUKAS-systemet borde vidtas. Detta är bakgrunden till den motion, nr 62, som vi avlämnade under den allmänna motionstiden och som föreligger för behandling i kammaren i dag. De åtgärder vi föreslog var ägnade dels att anpassa de administrativa rutinerna till den faktiska verkligheten, dels att genom positiva åtgärder i form av studievägledning och pedagogiskt utvecklingsarbete uppnå en bättre stadga i studierna vid de filosofiska fakulteterna. Herr talman! Jag är glad att vi i utbildningsutskottet har kunnat enas om en linje som i väsentliga delar överensstämmer med dessa motionskrav. Det hade inte tjänat någon — och allra minst de studerande — om man nu hade tagit en uppslitande strid om PUKAS-systemet. Det förslag som vi i utskottet kommit fram till borde i sak kunna tillfredsställa även de krav som rests av studerandeorganisationerna. Utbildningsutskottet har varit ganska tillmötesgående mot dessa krav. Det innebär att utbildningslinjerna i princip har karaktären av rekommendationer. Stelheten i utbildningslinjerna försvinner i och med att större möjlighet ges att läsa ämnena i valfri ordning, och nya utbildningslinjer skapas, vilka skall komplettera de nuvarande, för att därmed ge bättre möjlighet att anpassa studierna till arbetsmarknaden. Den skrivning utskottet gjort beträffande den s.k. avstängningsparagrafen måste i princip innebära att denna knappast kan användas annat än i mycket extrema undantagsfall. Det torde inte vara en överdriven förmodan att påstå att denna paragraf på sikt kommer att kunna försvinna, främst därför att utskottet föreslår riksdagen att bifalla våra krav på ökade medelsanvisningar på 2 miljoner kronor till studievägledning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi hörde herr Berndtson i Linköping säga att priset för denna överenskommelse var billigt för regeringen. Ja, det är möjligt att det är billigt, men jag tror, herr Berndtson, att det kan ha ett stort värde för den enskilde studenten som får en bättre studievägledning. Vi har att i hög grad ta hänsyn till de enskilda. Jag kan gärna hålla med herr Wikström om att detta är en önskesituation för herr Berndtson. Det är nog riktigt att herr Berndtson har bett en bön av det innehåll som herr Wikström talade om, men den har nog riktats till en speciell potentat. Jag skall här uppehålla mig något vid studievägledningen. En förutsättning för att studierna skall vara framgångsrika är att de av den studerande upplevs som meningsfyllda och att de läggs upp på ett sätt som tillfredsställer den enskilde studerandes studiekrav. Det är inte alltför ovanligt att studiemisslyckanden beror på dåligt planerade studier. Det enda sättet att komma till rätta med detta är att göra en satsning på studievägledningen. De förändringar i studiesystemet som utskottet nu förordar torde ytterligare understryka behovet av en sådan utvidgning. I detta sammanhang bör påpekas att hela PUKAS-systemet förutsatte en intensifierad studievägledning. Den har emellertid inte kommit till stånd i nödvändig omfattning, vilket torde vara en av orsakerna till att PUKAS inte fungerat som det skulle. Det är nödvändigt att man har möjligheterna att bedriva en aktiv och uppsökande studierådgivning. Den studerande, som av en eller annan orsak får problem med studierna, gräver många gånger ner sig i de egna problemen i stället för att söka upp en studievägledare och få dem utredda. Genom en aktiv och uppsökande verksamhet förmodar jag att det skall gå bättre för de studerande. Studievägledningen bör givetvis också kunna ha karaktären av avrådan. UKÄ har som vi ser i betänkandet presenterat en treårsplan för utbyggnad av studievägledningen vid universitet och högskolor. Denna plans genomförande bedömer jag vara en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna nå acceptabla förhållanden vid våra universitet. Jag vill därför gärna säga att jag gläds åt att vi i utskottet har kunnat enas, särskilt då åt att vi kunnat ställa dessa erforderliga medel till förfogande. I detta sammanhang bör man kanske säga några ord om den s.k. tröskelprövningen. Dess syfte är att förhindra alltför omfattande dubbelstudier. Jag är övertygad om att ambitionen att undvika parallelläsning också är viktig och utgör ett stort stöd för den studerande som råkar få problem i sina studier. Det finns i dag alltför många exempel på att i och för sig begåvade studenter har helt misslyckats i sina studier därför att de tagit på sig alltför stora uppgifter. Den skärpning som föreslås av tröskelprövningen är därför ägnad som ett stöd åt de studerande och kommer med säkerhet att minska antalet studiemisslyckanden. Därför måste den åtgärden vara riktig. Jag vill slutligen betona att de åtgärder, som nu vidtas, inte skall betraktas som slutgiltiga lösningar av hur förhållandena vid de filosofiska fakulteterna skall regleras. Det är endast ett försök att temporärt undanröja vissa problem i ett existerande system i avvaktan på den mera genomgripande reform som U 68 arbetar med. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utbildningsutskottets betänkande nr 30.
Herr talman! Det är tydligt att de båda föregående talarna tror att det är några högre makter som givit vpk dess position i denna debatt. Jag vill påpeka, att vilket parti som helst haft möjlighet att inta den position vpk intar i dag. När herrar Wikström och Larsson i Staffanstorp talar om aftonböner och annat, vill jag påpeka att här hjälper verkligen inga böner. Men jag erbjuder ett klart alternativ i den kommande voteringen.
Herr talman! Vi har insett att det just är det realistiska resultatet av en överenskommelse som hjälper de studerande, herr Berndtson. Det går inte att bara göra några manövrer som inte gagnar de studerande. Det resultat som åstadskommits av utskottet vittnar om en realistisk inställning till problemen.
Herr talman! Det skulle i så fall innebära att motionerna bl.a. från mittenpartierna saknade realism. Det är ju dessa man har gått ifrån och i stället skrivit ihop ett kompromissförslag.
Herr talman! Jag har inte gått ifrån några motioner. Det torde herr Berndtson i Linköping kunna läsa sig till i det utskottsbetänkande där denna överenskommelse har åstadkommits. Det jag har velat betona här är att vi är glada över att verkligen ha kunnat få en överenskommelse som ligger i linje med motionen.
Herr talman! Det händer ibland att vissa frågor i den allmänna debatten tillmäts en betydelse som de inte har. PUKAS-problemet är just ett exempel på en sådan fråga, som blåsts upp till orimliga proportioner. Det finns säkert flera förklaringar till detta. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i den saken. Jag vill endast peka på två omständigheter som gjort att vi — tyvärr — haft en i många avseenden ofruktbar debatt om studierna vid de filosofiska fakulteterna ända sedan 1968. PUKAS-systemet har för det första fått ett politiskt-ideologiskt symbolvärde, som väl ännu inte förlorat sin betydelse för den som vill utnyttja det för andra syften än att söka ordna studierna så praktiskt och bra som möjligt. Det har för det andra skapats helt orealistiska förväntningar på den nya studieordningens alla välsignelsebringande effekter. Man har inbillat sig själv och andra att PUKAS-systemet skulle lösa de flesta problem inom de filosofiska fakulteterna. Om det förhållit sig så att det varit personer knutna till politiska ytterlighetsriktningar som syndat mest i det förra avseendet, så är det regeringen själv som genom sitt agerande — både vid reformens genomförande och senare i det envisa försvaret för ett oförändrat system — skapat orimliga förväntningar på effekterna. Man har därigenom försatt sig själv i en besvärlig försvarsposition. De trosvissa parollerna om systemets förträfflighet har blivit en bumerang och har försvårat genomförandet av de korrigeringar som visat sig nödvändiga. Till de orealistiska förväntningarna hörde de alltför sangviniska förhoppningar om förbättrade studieresultat som man förknippade med bl.a. linjesystemet och avstängningsprövningen i PUKAS-systemet. Detta har lett till att den politiska debatten i alltför hög grad gällt fel frågor. Det administrativa krånglet och andra liknande frågor har förvisso förtjänat all uppmärksamhet, men resultatet av denna ensidiga inställning har lett till att de verkligt väsentliga frågorna kommit i skymundan. Om man ser PUKAS-systemet i ett vidare utbildningspolitiskt perspektiv skulle man därför kunna säga att dess skadeverkningar främst bestått däri att intresset i alltför hög grad inriktats på mindre centrala frågor, att studentpolitiker och andra därför i viss mån har fört fel debatt. Den fråga vi i dag behandlar är i själva verket en bagatellfråga jämfört med den som på vårsessionens sista dag kommer att tvingas igenom snabbt och utan den behandling och uppmärksamhet som den förtjänar, nämligen frågan om de behörighetsregler som skall gälla för den högre utbildningen. Det är frågor av vital betydelse inte bara för det högre utbildningsväsendet utan för hela vårt skolsystem. Jag vill peka på några andra faktorer av betydelse. Jag deltog själv i riksdagsdebatten i samband med PUKAS-systemets sjösättande i mars 1969, och jag vill erinra om de varningens ord jag då framförde beträffande tron på nyttan av det administrativa utanverket i det nya systemet. Jag framhöll att det visserligen fanns många vilsna studenter med oklara studieoch yrkesmål som kunde vara betjänta av en förbättrad vägledning inför valet av ämneskombinationer, men att ett system med fasta studiegångar inte kunde bli avgörande för studieframgångarna. Helt andra faktorer av mer konkret innebörd och med direkt relevans för studiernas bedrivande skulle bli avgörande. Jag tillåter mig att ordagrant citera ett kort stycke ur mitt anförande: ”Helt avgörande för studieresultatet är ändock hur studierna utformas inom de enskilda ämnena, hur studiebetingelserna i en mängd konkreta och kanske ofta till synes triviala avseenden är beskaffade. I många fall är dessutom kombinationen av ämnen så självklar att valet inte innebär några som helst svårigheter. De verkliga svårigheterna infinner sig när studierna skall klaras av i ett visst ämne. Då blir det avgörande — förutom den egna förmågan och ambitionen — hur undervisningen är dimensionerad och utformad, lärarnas kvalifikationer både vad avser ämnesteoretisk skolning och pedagogisk skicklighet, tillgången på kurslitteratur och arbetsplatser, en hygglig bostad på rimligt avstånd och möjligheten att i relativt lugn ägna sig åt studierna. Till de nödvändiga betingelserna för goda studieresultat hör inte bara dessa konkreta och handfasta ting av liknande typ utan också en känsla av det meningsfulla i studierna och en viss förtröstan inför framtiden. Frågan om möjligheterna att finna nya arbetsområden för de växande skarorna av akademiker borde ha beaktats som ett led i ett större studiesocialt och pedagogiskt sammanhang, då nämligen oro inför framtiden självfallet utgör en allvarlig belastning för en osäker och vankelmodig student.” Jag tror att min bedömning 1969 var riktig. Inte minst befogad var den oro jag gav uttryck för beträffande studenternas framtidsutsikter i utbildningsexplosionens spår. Jag skulle endast vilja markera en sak än starkare, nämligen nödvändigheten av att studenterna har goda förkunskaper när de börjar sina studier. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag är helt övertygad om att det resultat som nu nåtts i det stora hela är ett bra resultat.

Herr talman! Det är i dag drygt fem månader sedan vi senast diskuterade den s.k. PUKAS-reformen här i kammaren. Förra gången var det bl.a. i anledning av en interpellation av mig, där jag hade bett statsrådet Moberg att utvärdera erfarenheterna under den tid som då hade gått med den nya studieordningen vid de filosofiska fakulteterna. De svar som herr Moberg gav var ganska anmärkningsvärda, sade jag då. Statsrådet vägrade att göra en mer ingående analys av systemet trots att nästan samtliga rektorsämbeten i rapporter ingående behandlat systemet och trots att det förelåg en omfattande kommentar från universitetskanslersämbetet. Herr Mobergs främsta motivering till att en analys och utvärdering inte kunde göras var att systemet ännu fungerat för kort tid. I stort sett samma resonemang har statsrådet Moberg använt alla gånger någon ifrågasatt PUKAS-systemet och kritiserat enskilda detaljer, och detta oavsett om kritiken kommit ifrån studenthåll, lärarhåll eller från den politiska oppositionen. I min interpellation i höstas hade jag tagit fasta på utgångspunkterna för den nya studieordningen och sökt analysera hur de målsättningar som ställdes upp 1969 verkligen hade infriats. Jag kunde konstatera följande: 1. Genomströmningstakten, som förutsättes öka i och med reformen, hade inte på långt när svarat mot de normer och målsättningar som blivit uppställda. 2. Utspärrningssystemet — dvs. avstängningen — som skulle tjäna som pådrivningsfaktor i systemet hade helt kollapsat. Inte ens hundra studenter hade blivit utspärrade. Det hade visat sig vara helt meningslöst att söka upp dem som misslyckats med sina studier så sent som tre terminer efter starten. 3. Studievägledningen hade visat sig klart otillräcklig. En stor del av studievägledarnas tid gick åt till att administrera utspärrningen som ju ändå inte tjänade något rimligt syfte. 4. Systemet var inte, som det hade förutsatts, anpassat till arbetsmarknadens krav. De flesta av linjerna leder in i vad man kan kalla för återvändsgränder och detta kommer inte att underlätta utträdet på arbetsmarknaden för alla nya akademiker. 5. Kvaliteten i utbildningen visade sig vara i sjunkande. 6. Stort bortfall av studenter redan efter någon termin tydde på någon grundläggande brist i hela uppläggningen. Dessa problem, herr talman, kvarstår i stort i dag. Vissa har förvärrats, och när det exempelvis gäller linjevalet visar utvecklingen att ständigt flera studenter väljer att konstruera särskild utbildningslinje, därför att de fasta linjer som samhället erbjuder inte motsvarar önskemålen. Nå, vad svarade statsrådet Moberg på alla dessa frågor och hur yttrade han sig över problemen? I stort sett att vi — det var bl.a. herr Molin och jag — som kritiserade var ute i ogjort väder och att man fick vänta och se utvecklingen an. Jag skall här inte närmare gå in på alla detaljer i statsrådet Mobergs svar, ej heller beröra den uppenbara nonchalans med vilken statsrådet hela tiden har bemött åtminstone mig när jag har kritiserat den här utbildningsreformen. Den som har tagit del av fjolårets debatter här i kammaren i dessa frågor och dessutom analyserat alla uttalanden som herr Moberg gjort i samband med PUKAS-debatten inser väl vad jag avser. Ofelbarheten har dominerat nästan varje inlägg från statsrådets sida och detta trots att kritikerna i de flesta fall varit personer med väl så god erfarenhet från praktisk universitetsutbildning som vad statsrådet har. Det var naturligt för oss som under fjolåret successivt registrerade hur utvecklingen gav ett allt sämre läge vid de filosofiska fakulteterna att till årets riksdag motionera i dessa frågor. I år var det material som förelåg angående erfarenheterna med systemet så omfattande att det t.o.m. resulterade i en partimotion från moderata samlingspartiet. I våra motioner, liksom i mittenpartiernas motion, görs en mycket ingående analys av den nya studieordningen. Man konstaterar att avstängningen icke har fungerat, att det fasta linjesystemet inte uppfyllt studenternas eller avnämarnas krav, att studievägledningen varit underdimensionerad samt att i övrigt de administrativa olägenheterna med systemet varit stora. Eftersom motion med delvis samma yrkanden förelåg även från vpk, uppstod redan i januari en diskussion om möjligheterna till ett nederlag för regeringen i denna viktiga fråga — ett nederlag som inte bara skulle drabba herr Moberg utan även herrar Carlsson och Palme, som ju bägge två varit intimt förknippade med detta system. I samband med dessa spekulationer — jag medger att det var fråga om sådana — gjorde herr Moberg flera uttalanden som pekade i bestämd riktning. Att söka samförståndslösningar föreföll inte aktuellt för herr statsrådet. I stället aviserades närmast skärpningar i systemet. Åtminstone uppfattade jag det så, bl.a. av en intervju i Dagens Nyheter. Det är så mycket mera glädjande att andra inom regeringspartiet insett att man inte kommer särskilt långt med den taktik som jag anser att herr Moberg demonstrerade i januari och februari. Om detta beror på att herr Alemyr verkligen instämmer i kritiken mot PUKAS eller om det hela är resultatet av ett taktiskt resonemang är svårt att avgöra. Faktum är dock att vi genom det utlåtande som ligger på kammarens bord här i dag i alla fall har fått en välkommen förbättring på flera punkter i systemet och att i själva verket inte särskilt mycket är kvar av det förslag som en gång döptes till Palmes UKAS. Jag vill bara säga några få ord till herr Berndtson i Linköping, som så helt fördömer utskottets betänkande. Ja, från vpk:s utgångspunkter är det nog naturligt att göra det, ty såvitt jag uppfattat vpk:s ståndpunkt önskar man helt rasera det system som vi har på universiteten. Jag har inte funnit några som helst konkreta förslag till ett alternativ. De övriga inom utbildningsutskottet har såvitt jag förstår haft som sin målsättning att söka åstadkomma förändringar, förbättringar och reformeringar, men herr Berndtson har som jag uppfattat honom enbart gått in för att störta och rasera. Det är klart, herr talman, att jag som motionär hellre hade sett en annan utformning av betänkandet. Jag tycker att det förslag som föreligger är vagt på åtskilliga punkter och ger utrymme för flera olika tolkningar. Slutligen är hela frågan om studiernas arbetsmarknadsanpassning, dvs. kontakterna mellan universiteten och avnämarna, knappast berörd, och det finner jag vara en mycket allvarlig brist. Det har redan skrivits mycket om detta betänkande i tidningarna. Inte minst har dessa skriverier berört studenternas reaktioner på förslaget. Reaktionen inom studentvärlden har varit negativ. Delvis tror jag att man får beteckna negativismen som överdriven. Det finns, menar jag, väsentliga framsteg i den kompromiss som har uppnåtts. Men i det stämningsoch debattläge som råder inom kårerna — inte minst mot bakgrund av statsrådet Mobergs uttalanden — är det kanske inte så märkligt att studenten i gemen uppfattar alla förslag, som inte direkt innebär ett totalt avskaffande av utspärrningen och en förändring av linjesystemet, som dåliga lösningar. Vad är det då vi vinner med utskottets förslag? Först och främst en förenkling i administrationen när det gäller utbildningslinjernas konstruktion. Att studenterna i framtiden får läsa ämnena i valfri ordning måste uppfattas som en väsentlig vinst. Jag noterar dessutom att utskottet som sin mening anför att linjerna i stort redan i dag är att anse som rekommendationer. Därmed får man väl säga att utskottet i väsentliga delar anammat motionernas krav om linjesystemet. Att man inte tagit steget fullt ut och angivit att linjerna skall benämnas rekommendationer beklagar jag som motionär, men det måste, herr talman, anses vara av mera formell än reell innebörd. Huvudsaken är att vi i och med betänkandet har fått klarlagt att de nuvarande linjerna inte skall uppfattas som de enda av samhället påbjudna alternativen. Låt oss dessutom hoppas att det resonemang som utskottet för om behovet att snarast konstruera nya utbildningskombinationer, som är direkt inriktade på näringslivet, verkligen ger resultat. Det räcker inte där att vänta på U 68. Vi måste redan nu successivt bygga ut kombinationerna och ge studenterna alternativ som inte ensidigt — som hittills i stor utsträckning varit fallet — leder till läraryrket. Det andra som vi vinner med utskottets förslag är utökade resurser till Nr 89 studievägledning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Flera talare har Fredagen den redan uppehållit sig vid detta, och jag vill bara understryka hur viktigt det 26 maj 1972 är att vi på sikt kan få den uppsökande studievägledning som både —— — —— rektorsämbetena och studenterna själva kräver. En sådan verksamhet Anslag till förvalt ZE EN : å å i X 4 E 5 insatt på ett tidigt stadium i varje students studier vore ett vettigt ningarna vid uni EO é SA ER I alternativ för att verkligen öka genomströmningen. PETRA Tha Låt mig så gå till frågan om avnämarkontakterna. Det är på den punkten en stor brist att utskottet nöjer sig med att hänvisa till U 68. U 68 kan, såvitt jag förstår, vara genomförd tidigast om tre år, och vi skulle alltså låta ytterligare tre årskullar studenter påbörja sina studier utan nära kontakt på universiteten med arbetsgivarparterna. Det finner jag vara utomordentligt allvarligt. Ett av de nya inslagen i de senaste årens sysselsättningsproblem utgör det successivt allt större antalet akademiker bland dem som går arbetslösa. Jag har tidigare i denna kammare tagit upp dessa problem till behandling, då utan någon större förståelse från ansvarigt statsråd. Jag kommer mycket väl ihåg en diskussion om dessa frågor förra året med inrikesministern och hur herr Holmqvist då i stort viftade bort mina bekymmer om den begynnande arbetslösheten för dessa grupper. I dag vet vi att mina och andras farhågor har slagit in. Enligt beräkningar har vi i dag 6000 akademiker som saknar arbete, och siffran har stigit successivt månad för månad. AMS-chefen Bertil Olsson är numera väl införstådd med dessa problem, och det är få i dag som klandrar den som tar upp akademikernas arbetslöshet för att vara ute och tala för en liten och, som det tidigare hetat, privilegierad grupp. Det är klart att en viss del av arbetslösheten bland akademiker beror på den enormt snabba expansionen inom den högre utbildningen. Antalet examinerade har, som fru Sundberg angav, tredubblats på tio år, och då blir det helt naturligt problem — åtminstone på kort sikt. Men en icke oväsentlig del av problemen beror på att massor av dem som utexamineras i dag saknar utbildning för den arbetsmarknad de skall ut på. Alla samhällsvetare och humanister kan inte få jobb inom den offentliga sektorn, och ute i näringslivet vet man litet om deras utbildningar, och det man vet passar inte in i de flesta fallen. Det är här anknytningen till avnämarna kommer in. Vi måste få en tätare kontakt mellan olika avnämarkategorier och universiteten. Vi måste vidare få utbildningar som är direkt konstruerade för näringslivets behov, eftersom en stor del av morgondagens akademiker kommer att ta anställning där. Här finns stora luckor i dag, och det har också remissinstanserna konstaterat vid behandlingen av den motion som bär bl.a. mitt namn. Det är för mig en gåta att inte utskottet har tagit fasta på vad remissinstanserna säger utan enkelt hänvisar hela problemet till U 68. Det är sent nog i dag att tackla de här problemen, och situationen kommer ytterligare att försvåras under den tid som förflyter till dess att U 68 är genomförd. Jag har på denna punkt inget yrkande, herr talman, men jag vill ändå till protokollet fästa dessa mina synpunkter och understryka med vilket allvar jag betraktar problemen. Låt mig så, herr talman, slutligen komma till den fråga där vi inom 28 moderata samlingspartiet inte kan acceptera utskottets skrivning. Det gäller frågan om avstängningsprövningen. Få saker har blivit så kritiserade som just utspärrningsbestämmelserna. Systemet har inte fungerat — knappt ett hundratal studenter har sammanlagt blivit föremål för avstängning — och den enda effekten har, såvitt jag kan se, varit administrativa svårigheter och betydande kostnader. Studievägledarnas arbete har till stor del gått åt att administrera avstängningsbyråkratin — trots att avstängningen alls inte haft någon effekt vare sig på genomströmningstakten eller när det gäller hjälp och stöd åt studenter som kommit efter i sina studier. Kritiken mot avstängningen har varit entydig. Samtliga rektorsämbeten har uttalat sig för ett avskaffande eller betydande uppmjukningar. Utskottets skrivning innebär visserligen en uppmjukning men är så vag till sin formulering och ger utrymme för så olika tolkningar att den inte kan accepteras. Eftersom utskottet konstaterar att avstängningen varit förknippad med stora praktiska svårigheter och icke med ett ord förklarat, vari de eventuella fördelarna med avstängningen skulle ligga, borde ett upphävande av avstängningsparagrafen föreslagits som en logisk konsekvens. För övrigt finns det inte någon ansvarig som har kunnat ange någon fördel med utspärrningen, och jag kan inte tänka mig att herr Moberg heller i dag har kommit på något försvar som verkligen håller. Herr talman! Det finns sålunda flera positiva inslag i det förslag som utskottet presenterar. Jag har berört de ökade satsningarna på studievägledning liksom uppmjukningen av linjesystemet. Därutöver får man hoppas att utskottets resonemang om behovet av en översyn av linjerna, syftande till konstruerandet av nya och mera arbetsmarknadsanpassade alternativ snabbt skall ge resultat. De två allvarliga bristerna i förslaget utgör dels frånvaron av förslag när det gäller avnämarkontakterna, dels resonemanget om avstängningsprövningen. På den sista punkten kan vi i den moderata gruppen icke anse oss nöjda med utskottets skrivning. Den lämnar, som jag tidigare sade, alltför mycket utrymme för egna tolkningar från departementets sida. Väl medvetna om bl.a. herr Mobergs tidigare attityd i frågan anser vi att riksdagen i dag bör uttala sig för ett upphävande av avstängningsprövningen. Jag ber alltså att få hemställa om bifall till yrkandet nr 2 i motionen 194, där det begärs att 31 § i kungörelsen om utbildning vid de filosofiska fakulteterna, den s.k. avstängningsparagrafen, upphävs.
Herr talman! Det är väl uppenbart att herr Wijk man är något besviken på sina partivänner i utskottet. Hur stora förväntningar han hade vet jag inte, men jag vill erinra om att herr Wijk mans egen motion förra året om att utbildningsnämnderna skulle få generell dispens från att tillämpa 31—33 §§ inte fick stöd ens av herr Wijkmans partivänner. Det enda stöd som då fanns var ett särskilt yttrande från min sida i utskottet, och man får väl inte räkna med att de borgerliga partierna vänt så snabbt. Jag är något förvånad över herr Wijkmans tal om att inget konstruktivt kommit från vpk. Jag måste säga att så brukar faktiskt statsrådet Moberg bemöta vår kritik mot PUKAS. Jag hoppas nu bara att inte herr Wijkman i förväg knyckte statsrådets replik.

Herr talman! Om jag hörde rätt använde herr Wijkman uttrycket ”vi i moderata samlingspartiet” när han ställde ett särskilt yrkande, och det ger mig anledning fråga om det alltså är så att moderata samlingspartiet som grupp tagit en annan ställning än dess företrädare i utskottet gjort på denna punkt. Jag finner det naturligt att enskilda riksdagsmän kan vilja markera en avvikande uppfattning gentemot sitt eget partis representanter i ett utskott, men det är ganska häpnadsväckande att moderata samlingspartiet tydligen nu beslutat att öppet ta avstånd från sina företrädare i utbildningsutskottet. De har varit synnerligen aktiva vid tillkomsten av den uppgörelse om PUKAS som ryms i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar.
Herr talman! Till herr Berndtson vill jag säga att det är riktigt att min motion från förra året var en enskild motion. Vi hade vid den tidpunkten inte så stora erfarenheter av utspärrningssystemet. Men jag har just deklarerat här att på den punkten är jag och flera i mitt parti missnöjda med utskottets skrivning. I övrigt accepterar vi utskottets skrivning. Där föreligger ingen som helst skillnad mot förra året. När det gäller huruvida vpk har ett konstruktivt alternativ eller inte kunde jag i varje fall inte i herr Berndtsons inledande anförande upptäcka några alternativ till det system som trots allt innehåller mycket som man inte bara kan avskaffa. Det är väldigt enkelt att demagogiskt säga: ”Rasera PUKAS, bort med alltihop! ”” Men då måste man i rimlighetens namn ha alternativa byggstenar att presentera, och det tycker jag inte att herr Berndtson har gjort. Till herr Wikström vill jag säga att jag är en av undertecknarna till denna motion, och jag har precis som herr Wikström sade, att han tyckte var naturligt, arbetat för att utspärrningsparagrafen skall avskaffas här i dag. Exakt hur varje ledamot i moderata samlingspartiet kommer att ställa sig kan jag inte avgöra på förhand. Vi har, precis som jag förstår att man gör i folkpartiet, diskuterat denna fråga på gruppsammanträde, och där befanns det vara en majoritet som menar att när det gäller utspärrningsparagrafen bör man icke acceptera utskottets skrivning. I övrigt tycker alltså gruppen att detta förslag är bra. Så har jag uppfattat saken.
Herr talman! Jag må gärna göra en liten kommentar. Jag vill först inregistrera vad herr Wijkman sade om det positiva i kompromissen, och jag tror att vi är helt överens om det. Det är helt riktigt. Men en kompromiss är en sak som föregåtts av många förhandlingar för att vi skulle komma fram till ett så hyggligt resultat som möjligt. När nu herr Wijkman personligen uppmanar hela moderata gruppen eller delar av den att hoppa av från denna överenskommelse, vill jag uttrycka min stora förvåning. Herr Wijkman var nämligen med på det sista sammanträdet som vi hade här uppe på riksdagshyllan för att resonera om detta. På en direkt fråga om han kunde acceptera detta svarade han ja. Jag må säga till herr Wijkman att även i politiken skall man hålla överenskommelser. Det fordrar vanlig anständighet och hederlighet.
Herr talman! Om motionerna har ungefär likartade yrkanden, bl.a. i fråga om utspärrningsparagrafen, tycker jag det är säreget när den ene motionären säger att den andre motionären inte har något konstruktivt förslag. Jag vill också påpeka för herr Wijkman att det finns ytterligare ett yrkande i vpk-motionen som ingen annan har, nämligen om utredning av studenternas studiemotivation, som skulle kunna läggas till grund för en framtida målsättningsdebatt och reformering av de filosofiska fakulteterna. Det betraktar jag som ett konstruktivt förslag.
Herr talman! Det är inte bara utspärrningsparagrafen som herr Berndtson har diskuterat — en mängd andra saker ingick i hans anförande. När det gäller avstängningsparagrafen håller jag med om att vi är överens, och det kommer väl också att dokumenteras i omröstningen. Till herr Larsson i Staffanstorp vill jag säga att det är riktigt att det varit många och intensiva förhandlingar. Jag vill inte här i kammaren gå in på exakt hur de har drivits, under vilken tidspress osv. Det är också riktigt att jag har sett en del av ett utkast, inte hela betänkandet, där bl.a. linjesystemet och avstängningsprövningen diskuterades. Herr Larsson är väl medveten om att det slutliga utskottsbetänkandet på väsentliga punkter avviker från detta utkast. Vad jag sade vid vår diskussion då, herr Larsson, var att jag som motionär var besviken men att jag, såvitt inget utöver detta inträffade, kunde tänka mig att sitta still i båten. Det var exakt så jag uttryckte mig.
Det är klart att inte det slutgiltiga betänkandet förelåg. Men i de delar som det här är fråga om förelåg överenskommelsen. Och på en direkt fråga till motionären om han kunde acceptera den svarade han ja. Någon mera kommentar behöver jag inte göra.

Herr talman! Samhället satsar årligen drygt 1 miljard kronor på högre utbildning vid universitet och högskolor. Det är mycket pengar, och det är självfallet viktigt att de används på ett effektivt sätt. Därigenom skall vi få personer som genom en kvalificerad specialutbildning kan bli till nytta i de gemensamma samhällsangelägenheterna. Samtidigt skall utbildningen ha ett kvalificerat och meningsfullt innehåll till glädje för den enskilde studeranden. Om dessa mål för den högre utbildningspolitiken råder i allmänhet stor enighet. Däremot har meningarna varit delade om vilka medel som skall användas. Det i dag diskuterade s.k. PUKAS-systemet, de fasta studiegångarna, är ett sådant medel. Jag hade för drygt ett år sedan här i kammaren en debatt med statsrådet Moberg om hur PUKAS-systemet fungerat. Jag lämnade därvid vissa uppgifter om den s.k. genomströmningshastigheten, dvs. de faktiska studieresultaten, och om studenternas fördelning på olika utbildningslinjer. Herr Moberg svarade den gången på min interpellation med att fråga vad det var för sorts kritisk skolning som jag hade fått vid mitt universitet, när jag trodde att en meningsfull analys av systemets verkningar redan då, innan en PUKAS-årgång var färdig, kunde göras. Och han hävdade att jag genom min interpellation spelade de grupper i händerna som ville se systemet slaget i spillror. Det har nu gått ett drygt år sedan dess, och den första PUKAS-årgången är färdig. Låt oss se vad en utvärdering i dag säger om hur detta system faktiskt har fungerat. Vi finner då att studieresultaten är oförändrade. Omkring hälften av studenterna klarar sina studier på avsedd tid, vilket alltså betyder att den s.k. genomströmningshastigheten inte har förbättrats genom PUKAS-systemet. Därigenom har inte heller kostnaderna per utbildad studerande kunnat minskas. När det gäller det tredje av syftena med denna reform, nämligen graden av yrkesinriktning, har man inte heller uppnått målet. Tvärtom — den andel av studenterna som har valt att följa PUKAS-systemet, dvs. läsa enligt s.k. allmän utbildningslinje, har blivit lägre än vad man räknade med, och andelen har successivt sjunkit. I utskottsbetänkandet finns på s. 6 en tabell över det här förhållandet. Den är hämtad från universitetskanslersämbetets remissyttrande, och den kräver ett par korta kommentarer. Tabellen visar i sin övre hälft att andelen studerande på allmän utbildningslinje från höstterminen 1969 till höstterminen 1971 sjönk från 87 till 55 procent. Om man tar motsvarande siffror för vårterminerna, så finner man att det har skett en minskning från 50 procent vårterminen 1970 till 25 procent vårterminen 1972. Den sistnämnda siffran finns inte i tabellen, beroende på att den härstammar från statistiska centralbyrån vid en senare tidpunkt, men det kan för kammarens ledamöter vara intressant att ta med också den senaste siffran, alltså för vårterminen 1972:25 procent. Denna utveckling går, som fru Sundberg tidigare har påpekat, stick i stäv med vad som förutsågs, bl.a. av statsrådet Moberg. Nu försöker man komma ifrån detta faktum genom att i universitetskanslersämbetets remissyttrande göra en s.k. ”reviderad redovisning”, där man har inkluderat de studenter som följer ”del av allmän utbildningslinje”, och man får då en vackrare sifferrad, som framgår av den nedre hälften av tablån på s. 6. Detta, herr talman, är med förlov sagt nonsens. Alla vet att en form för studenterna att undgå att binda sig vid allmän utbildningslinje är att registrera sig för studier i visst ämne såsom del av utbildningslinje. Huruvida man då hamnar som studerande på del av allmän utbildningslinje eller del av särskild utbildningslinje beror ju enbart på om det ämne man vill studera ingår i de första avdelningarna av allmän utbildningslinje eller ej. Jag har velat säga det här, eftersom jag tycker att universitetskanslersämbetet kunde ha gett en rättfram redovisning av utvecklingen på området utan att trassla till begreppen. Vi vet alltså i dag — såsom vi förmodade för ett år sedan — att studieresultaten, mätta i form av genomströmningshastighet, inte har förbättrats genom PUKAS, vi vet att kostnadsstegringen inte har kunnat hejdas och vi vet att de fasta studiegångarna inte har lett studenterna till ett mera klart yrkesinriktat ämnesval än tidigare. På den senare punkten går utvecklingen för övrigt i motsatt riktning: allt fler studenter vill slippa bindningen till en allmän utbildningslinje. Detta, herr talman, är samma resultat som jag i april förra året förutsåg, en analys som statsrådet Moberg då i ett aggressivt anförande dömde ut genom en hänvisning till vissa ”igångsättningssvårigheter”. Nu har det gått drygt ett år, och en utvärdering står på ännu fastare grund. Den visar att PUKAS-systemet icke har lett till de avsedda effekterna. Kan vi månne i dag räkna med ett erkännande av detta faktum från de för utbildningspolitiken ansvariga? Om några dagar har sex terminer förflutit sedan de första PUKAS studenterna inskrevs vid våra universitet. Då skall den första kullen av studenter enligt den nya studieordningen alltså bli färdig. Kommer de att bli färdiga? Kommer vi om några dagar att möta de nyutexaminerade PUKAS-studenterna, beredda att gå över till arbetslivet? Nej, herr talman! I själva verket är det bara en liten del som kommer ur systemet nu i vår. Redan efter halva studietiden hade nämligen så mycket som 40 procent av studenterna fallit bort. Sedan dess har ytterligare 30 procent kraftigt försenats eller upphört med sina studier. I bästa fall kan alltså en fjärdedel av PUKAS-årgången från höstterminen 1969 träda ut i arbetslivet denna sommar. Hur många av denna fjärdedel kommer att finna arbete? Hur många av denna fjärdedel kommer att känna sig ha fått ”klara besked” om vilken yrkesutbildning som de olika utbildningslinjerna inom PUKAS skänkte? Hur många av dessa studenter kommer att finna att utbildningslinjerna i PUKAS gav den entrébiljett till arbetsmarknaden tre år senare som utbildningslinjerna syftade till att ge? Herr talman! Svaren på dessa frågor ligger i öppen dag. Och kanske är de ett mera aktuellt och mera påträngande bevis för PUKAS-systemets misslyckande än den statistik som tidigare redovisats. Låt mig från denna talarstol uttala min medkänsla med de studerande som i dagarna kommer ut från de fria fakulteterna och finner att deras studier inte leder dem till en adekvat sysselsättning. Vi måste naturligtvis ta vara på de här erfarenheterna och så snart som möjligt anpassa systemet efter gjorda erfarenheter. Jag hälsar med tillfredsställelse att utbildningsutskottet sökt genomföra sådana praktiska förändringar och här står i motsats till statsrådet Moberg, som i en tidningsintervju i januari förklarade att inga som helst förändringar borde göras innan U 68:s betänkande låg på bordet. De förändringar som föreslås av utbildningsutskottet är alltså steg i rätt riktning, men de är enligt min mening otillräckliga. Visserligen föreslås i fråga om kravet på viss ordningsföljd en förändring, som i och för sig är värdefull. Men den gäller bara första och andra avdelningarna inom utbildningslinjerna och berör inte den tredje avdelningen. De 17 utbildningslinjerna från 1969, som ju i allt väsentligt är oförändrade, fungerar inte i dag som de yrkesinriktade studiealternativ de presen terades som. Låt mig bara ta ett exempel. Utbildningslinje nr 8 har sju underavdelningar, och inte någon av dessa underavdelningar är specifikt yrkesförberedande. Jag vill i det sammanhanget erinra om att vi ju sedan länge inom filosofisk och samhällsvetenskaplig fakultet har särskilda yrkesinriktade examina — civilekonomoch pol.mag.-examen. Vi har i motionen 62 påmint om det. Man har vidare från utbildningsutskottet fäst förhoppningar vid de successiva förändringar av utbildningslinjerna och studieplanerna som görs av universitetskanslersämbetet. Jag är inte säker på att detta alltid är en särskilt lämplig väg för att komma till rätta med svårigheterna. Jag vill ta ett exempel också på den punkten. Universitetskanslerämbetets arbetsgrupp för översyn av studieplanen i samhällskunskap har nyligen föreslagit att studieplanen skall baseras på förutsättningen att samhällskunskap icke endast skall ingå i utbildningar som syftar till läraryrket utan även i andra utbildningar. Samhällskunskap är ett ämne som tillkom inom PUKAS-systemet och som då konstruerades allenast för skolans behov av lärare i samhällskunskap. Annan samhällsvetenskaplig yrkesutbildning kan uppenbarligen erhållas bättre och lättare på annat sätt. Den föreslagna nya studieplanen i samhällskunskap kommer inte att göra studierna mera målinriktade, den kommer tvärtom att bli vilseledande för de studerande som väljer ämneskombinationer med samhällskunskap och som inte avser att bli lärare. Också den rätt starka betoningen på värdet av de yrkesinriktade kurserna — DYRK eller YRK-kurser eller hur de nu förkortas — måste betecknas som närmast vilseledande. Dessa kursers värde i den nuvarande arbetsmarknadssituationen tror jag är ganska överdriven. Det rör sig om ett smalt utbud av kurser, konstruerade inom en begränsad krets och inriktade på små yrkessektorer. Här har prestige och stelbenthet i allmänhet hindrat försöken att starkare yrkesanpassa utbildningen vid de fria fakulteterna. Låt mig som exempel på sådana kurser nämna YRK-kurser i dramatik, museiteknik och biståndsteknik, som uppenbarligen alla tre vänder sig till en mycket smal sektor inom yrkeslivet. Jag tror att en förutsättning för verkliga förbättringar på det här området är att vilseledande inslag i utbildningssystemet elimineras och att administrativa felsteg rättas till. De fasta studiegångarna bör därför, som föreslagits i motionen 62 av herr Wikström m.fl., tills vidare förvandlas till rekommendationer om ämneskombinationer och ämnesföljden för vissa specifika yrkesinriktningar. Jag yrkar därför, herr talman, under punkten 1 bifall till motionen 62. Om man ser på bakgrunden och förarbetena till PUKAS-systemet kan det väl sägas att det ursprungliga förslaget, som förkortades UKAS och som härstammade från universitetskanslersämbetet, i vissa avseenden var ett sjödugligt fartyg. I PUKAS drog man ur bottenventilerna, och när utbildningslinjerna — inte minst genom de uppgifter vi har fått nu i vår — kapsejsat, så återstår här bara en gigantisk administrativ överbyggnad. Utbildningsutskottet påpekar helt riktigt att PUKAS i flera avseenden medfört ett omfattande administrativt överarbete. Den s.k. avstängningsparagrafen är ett bra exempel härpå. Ett mycket litet antal studenter har ju faktiskt avstängts, men många har sugits in i själva avstängnings proceduren. Det borde vara tillräckligt med en form av effektivitetskontroll på det här området, nämligen tröskelprövningen, och det borde därför nu vara möjligt att avskaffa bestämmelsen om avstängning från studier vid universitet. Som erfarenheterna på fältet visar — vilket inte minst framgår av de lokala universitetens remissyttranden — leder denna bestämmelse till onödigt psykiskt obehag för de studerande och till onödigt och kostsamt administrativt merarbete för universitetsförvaltningarna. Under punkten 2 är skillnaderna mellan utskottsmajoriteten och reservanten i och för sig ganska obetydliga: utskottsmajoriteten föreslår en ytterligare uppluckring av de redan uppluckrade bestämmelserna om avstängningsprövningen. Ett yrkande om bifall till motionen 62 under denna punkt sammanfaller med ett yrkande om bifall till reservationen 2. Herr talman! Låt mig sluta med en liten kort personlig kommentar. De av mig förordade förändringarna av PUKAS-systemet bidrar naturligtvis bara delvis och i rätt begränsad utsträckning till att komma till rätta med de svagheter som för närvarande finns i svenskt universitetsväsende. De är en möjlighet som bör tas till vara i ett läge där svenskt universitetsväsende tenderar att utvecklas i negativ riktning. Vi ger inte i dag våra studenter allt det vi kan ge och vad vi borde ge. Våra nordiska grannländer har på många punkter under senare år passerat förbi oss. Mot den bakgrunden tror jag att jag vågar förutse att strålkastarljuset förr eller senare obönhörligen kommer att riktas mot den eller dem som bär huvudansvaret för denna utveckling.

Herr talman! Studieordning 1969 var den fråga med vars hjälp regeringen under denna vårsession skulle tillfogas sitt stora nederlag. Redan i januari spekulerade de välinformerade kolumnisterna i huvudstadstidningarna om det stora förestående nederlaget. Nu har vi fått en två timmar lång uppvisning i hur det klara alternativet till regeringslinjen ser ut! Låt mig fortsättningsvis med hänsyn till den knappa tiden mycket kort kommentera de frågor som har ställts till mig. Jag har ingen anledning att här gå in på utskottsbetänkandets innehåll. Det överensstämmer i allt väsentligt med de ändringar som kanslersämbetet redan före statsverkspropositionens avlämnande annonserade att ämbetet skulle föreslå, och som jag i statsverkspropositionen anmälde skulle komma att tas upp till prövning av Kungl. Maj:t.

Bakgrunden var det som under hösten i fjol hade iskuterats i hela den svenska pressen på basis av de utbildningsdagar som ordnas av TCO. Man hade då diskuterat vilka förändringar i universi tetsoch högskolesystemet som borde göras med hänsyn till att vi under 1970-talet står inför de mycket stora frågorna att lösa vuxenutbildningsproblemen på ett bättre sätt än tidigare. Jag säger detta med anledning av att herr Wikström citerade vad jag sade vid denna intervju. I det debattläge som då förelåg — alltså i januari — föreföll det mig naturligt med en hårdare styrning av de filosofiska fakulteterna än den som 1969 års studieordning medger. Jag fann detta naturligt, eftersom praktiskt taget alla debattörer var överens om att vuxenutbildningen framöver skulle behöva prioriteras resursmässigt. När herr Molin i DN-intervjun frågade mig: ”Menar Du att alla genomgripande förändringar skall vänta till U 68 kommer med sitt förslag någon gång i höst?” På det svarade jag ja. I herr Molins version i dag får vi höra att frågan gällde om någon som helst förändring skulle ske. Den ändringen i frågan visar halten av herr Molins inlägg över huvud taget. Sedan vill jag på fru Sundbergs fråga svara så här.

Och den gruppen bedömde jag då vara fem å sex procent, tror jag att jag sade. Enligt kanslersämbetets redovisning utgör de studerande, vilkas studier har en annan inriktning än de allmänna utbildningslinjerna anger och vilka angivit sitt utbildningsmål fram till 120 poäng, två tre procent. Jag överskattade alltså den gången gruppens storlek något. Det är vidare ett faktum att det glädjande nog ökande antalet universitetsstuderande som är 25 år eller äldre och som har fem års erfarenhet och dålig skolutbildning bakom sig enligt bestämmelserna har att välja särskild utbildningslinje. Det ökar procentsiffran. Dessutom är det, särskilt i storstäderna, ett ganska stort antal vuxna som i syfte att förkovra sig i arbetet väljer att studera enstaka ämnen vid universiteten. De utgör, vilket framgår av detaljstatistiken, också en mycket stor del av dem som väljer särskild utbildningslinje. Det är också glädjande att universiteten kan ge dem denna service för deras fortsatta verksamhet. Men så finns det — jag erkänner det — en grupp som jag 1969 inte trodde skulle bli så stor. Det är den grupp herr Molin här talat om, den grupp som av taktiska skäl väljer att ta ett ämne i sänder och därför väljer särskild utbildningslinje. En del av dessa studenter är tyvärr påverkade av| den illasinnade opinionsbildning som förekommit och alltjämt före kommer vid universiteten mot detta system. Dem beklagar jag nu likso jag beklagade dem 1969. De kan komma i den situation som många hamnade i innan vi införde Studieordning 1969, nämligen att studera pi vinst och förlust.

Han sade i en intervju i Upsala Nya Tidning februari i år: ”PUKAS införande har medfört att studieproblemen in ökat som man kunnat tro av debatten, utan minskat. Före reformen var det många studenter med mer eller mindre fantasifulla ämneskombinationer som led av akuta studieproblem. De kunde inte få anställning på sina betyg. I och med den relativt hårda styrning som nu är för handen blir målinriktningen av studierna en annan.

Låt mig så säga några ord av allmän karaktär. Studenternas stora problem i dag är inte Studieordning 1969. Det stora problemet för studenterna vid de filosofiska fakulteterna är — på den punkten ger jag herr Richardson rätt — hur de, när de nu i snabbt ökande omfattning examineras från de filosofiska fakulteterna, skall kunna omsätta sina kunskaper i praktiskt arbete. Det är för dem som nu är eller snart blir färdiga en arbetsmarknadsfråga som jag inte skall gå in på i dagens debatt. Låt mig bara konstatera att dessa studenters situation med allra största säkerhet hade varit sämre ur arbetsmarknadssynpunkt i dag om statsmakterna inte infört Studieordning 1969. Men studenternas akuta oro och problem uppfordrar utbildningspolitikerna att på sikt göra utbildningssystemet vid de filosofiska fakulteterna mera anpassningsbart till arbetsmarknadens växlingar och krav. Strävanden i den riktningen främjas självklart inte om man nu, som här har krävts, helt berövar utbildningssystemet de medel till anpassning och styrning som Studieordning 1969 anvisar. Enda rimliga alternativet till dagens förhållanden med hänsyn till arbetsmarknadens krav och studenternas oro måste vara att åt dem som planerar och utvecklar utbildningsutbudet ge större möjligheter än de har i dag att åstadkomma en snabbare och effektivare arbetsmarknadsanpassning av utbildningen vid de filosofiska fakulteterna. Vi får tillfälle att relativt snart diskutera mera konkret vilka ytterligare medel som utbildningssystemet bör utrustas med under senare delen av 1970-talet för att vi bättre än i dag skall kunna komma åt de problem, som flertalet studenter upplever som de stora för deras del. U 68:s överväganden och förslag kommer att föreligga under nästa budgetår. Låt mig i detta sammanhang säga några ord om den vpk-reservation som gäller frågan om studenternas utbildningsmotivation; den reservationen har nära samband med detta allmänna problem. Reservationen mynnar ut i krav på en utredning angående den s.k. studiemotivationen. Utredningen skulle läggas till grund för en framtida målsättningsdebatt och en reformering av de filosofiska fakulteterna. Under senare år har ett enda allvarligt försök gjorts att precisera studiemotivationens problem på högskolenivå; jag åsyftar professor Sigvard Rubenowitz” studie 1969 med titeln ”Motivationspsykologiska aspekter på högskolepedagogiken”. Denna utredning har analyserats inom U 68:s s.k. högskolegrupp. Man kom där fram till att professor Rubenowitz” utredning närmast kan anses stödja uppfattningen att yrkesinriktning av universitetsstudierna som regel påverkar den enskildes studiemotivation i positiv riktning. Omsatt i utbildningspolitik måste detta betyda att en fastare strukturering av studierna och studiegången än den som hittills gällt vid de filosofiska fakulteterna är ägnad att förbättra studiemotivationen för den enskilde studenten och därmed hans situation. Detta resultat av en ambitiöst upplagd utredning är för mig en självklarhet. Utredningsresultatet stöder helt det som skett och nu sker vid de filosofiska fakulteterna, dvs. införandet, bibehållandet och utvecklandet av systemet med fasta studiegångar, införandet av nya mera yrkesinriktade ämnen samt en ökad differentiering av studierna i de stora examensämnena i syfte att tillgodose mer än en målsättning för studier i sådana ämnen.

Detta förslag innebär, herr Berndtson, med förlov sagt en något egenartad utbildningspolitisk handlingslinje. Lägger man till detta att vpk tidigare under årets riksdag i motioner och reservationer på detta område av utbildningspolitiken förordat en rad ting — jag erinrar framför allt om vpk:s ställningstagande i studiemedelsfrågan. Man frågar sig om det kan vara något annat än en ren och skär spekulation i existerande missnöje bland vilsna gymnasister och oroliga universitetsstudenter som dikterat vänsterpartiet kommunisternas handlande.

Vpk:s krav på studiemedel åt alla studerande i gymnasieskolan skulle, om man tog det på allvar, innebära att vi från nästa år finge öka statsbudgetens utgifter med 1,7 miljarder kronor. Jag kan omöjligen, herr Berndtson, se hur helhetsbilden av ert agerande på högskoleområdet denna vårtermin kan inpassas såsom ett led i en jämlikhetspolitik med socialistiskt förtecken. Herr talman! Den uppräkning av medelsanvisningen för studievägledning som utskottet föreslår kommer självfallet att leda till en förstärkning av resurserna för ett angeläget ändamål. Medlen är även från en annan synpunkt välkomna. Den oväntade och rätt kraftiga minskningen av antalet studerande vid de filosofiska fakulteterna har nu medfört att drygt 400 ettårsförordnade lärare, assistenter och amanuenser från den 1 juli i år inte längre behövs för utbildningsuppgifter vid de filosofiska fakulteterna. Några tiotal av dessa kan nu komma att direkt eller indirekt beredas fortsatt anställning vid universiteten med hjälp av I detta sammanhang vill jag bl.a. mot bakgrund av herr Wikströms fråga till mig i korthet redogöra för vissa andra åtgärder, som regeringen har beslutat vidta i den aktuella friställningssituationen. Det rör sig här om tre slag av åtgärder förutom de åtgärder arbetsmarknadsverket självfallet normalt vidtar i ett sådant här läge. 1.

2. För nästa läsår kommer vidare friställda lärare, assistenter och amanuenser — personer som bedöms kunna inom högst två år slutföra sin forskarutbildning — att ges möjlighet att konkurrera om 200 tillfälliga doktorandstipendier. Härvid förutsätts att vederbörandes avhandlingsarbete har kommit så långt att en realistisk bedömning av återstående utbildningstid är möjlig. Såsom ytterligare förutsättning skall gälla att den slutförda utbildningen kan väntas avsevärt underlätta utträdet på arbetsmarknaden. För dessa stipendier avses medel förskotteras i avvaktan på särskilt riksdagsbeslut i höst. 3. Ytterligare ett hundratal av de friställda kommer att beredas tillfälle till extra förordnanden under två månader i anslutning till terminstarten för olika pedagogiska insatser på institutionerna. Gällande regler innebär att lärarresurserna vid de filosofiska fakulteterna automatiskt anpassas till studerandeantalet. Det är givet att dessa regler i princip skall gälla både när studerandeantalet ökar och när det minskar. När nu emellertid minskningen av antalet studerande har blivit så kraftig på så kort tid, har regeringen bedömt det såsom rimligt att sätta in särskilda åtgärder för att begränsa övergångssvårigheterna. Jag vill understryka, fru talman, att det från regeringens sida här är fråga om en engångsåtgärd uteslutande för läsåret 1972 74. Det faktiska läget i dessa hänseenden ute på universiteten har klarnat successivt först nu under våren. Arbetsmarknadsstyrelsens och universitetskanslersämbetets förslag har kommit in till departementet under loppet av maj månad — det senaste förslaget presenterades regeringen i tisdags i denna vecka. Det har under dessa omständigheter varit omöjligt att lägga en proposition i hithörande frågor på riksdagens bord under innevarande session. Jag har därför varit angelägen att nu i kammaren redovisa huvuddragen av regeringsbeslutet före vårsessionens avslutande, samtidigt som jag förutskickar att de vidtagna åtgärderna kommer att anmälas för riksdagen och att erforderliga medel för vissa av insatserna kommer att äskas under höstsessionen i proposition om anslag på tilläggsstat. Jag gör detta med så mycket större tillförsikt som utbildningsutskottet, såsom herr Wikström erinrade om, i sitt betänkande nr 4 i år hade en klart positiv skrivning om en konstruktiv lösning av problemet så långt det den gången var känt för utskottet.

Fru talman! Jag måste säga att jag hyser en viss motvillig beundran för statsrådet Mobergs brist på politisk intuition. När debatten om PUKAS började omkring den 10—15 januari i år måste man konstatera att herr Moberg stack ut huvudet alldeles ovanligt långt. Jag har tidigare refererat till DN-intervjun och till de uttalanden som gjordes i en debatt med Umeåstudenterna, där herr Moberg sade: ”Jag anser det inte aktuellt med någon förändring av Pukassystemet just nu. Men om systemet en gång skall förändras så anser jag det naturligare med en skärpning än er uppmjukning av systemet.” Socialdemokraterna i utskottet har emellertid inte känt sig bundna av herr Mobergs uttalande, utan de visade stor beredvillighet till uppmjukningar och förändringar och förbättringar av systemet. Men ingen skall dömas enbart efter sina ord — detta måste ju gälla även statsrådet Moberg. Det konstaterandet för då naturligt över till det svar som herr Moberg gav på min fråga om åtgärder för att hjälpa de lärare och forskare som på grund av automatiken i tilldelningen av lärarresurser har kommit att råka illa ut. Jag vill uttrycka min stora tillfredsställelse med de åtgärder som regeringen har fattat beslut om och konstatera att det är ett så gott som fullständigt tillmötesgående av vad utskottet sade och framför allt av vad som sades från oppositionspartiernas sida i vårt särskilda yttrande i mars. Jag säger inte detta för att inregistrera någon partipolitisk poäng, utan därför att åtgärderna måste vara glädjande för de människor som är berörda.

Fru talman! Jag minns mycket väl diskussionen med statsrådet Moberg och deklarationen om vilken typ av studenter som skulle komma att välja den särskilda utbildningslinjen. Det gällde ämneskombinationer av typen sociologi, fornkunskap och grekiska eller andra sådan ganska extrema kombinationer. Men, fru talman, att jag begärde ordet berodde på att jag gärna vill få framfört till protokollet att jag inte tror att den enda orsaken till att antalet studerande som har valt särskilda utbildningslinjer så kraftigt har överskridit vad som prognostiserades av statsrådet Moberg är en form av sabotering av systemet och att man därför skulle ha gått in för att välja så att säga ett ämne i taget. Jag tror att det är mycket viktigt att vi har klart för oss att själva konstruktionen och uppläggningen av de mycket bundna utbildningslinjerna var för begränsade och felaktiga. Rent principiellt innebar detta att uppläggningen styrde de studerande mot i första hand — vilket också klart sades i propositionen — en lärarutbildning, där efterfrågan förändrades och arbetsmarknadsanpassningen blev svårartad. Det gladde mig att statsrådet Moberg i sitt anförande bytte ut det vid det här laget uttjatade namnet PUKAS mot Studieordning 69. Det är kanske det framtida namn vi kommer att använda, eftersom PUKAS inte har mycket kvar av sin ursprungliga konstruktion. Låt oss använda Studieordning 69, men låt oss redan nu sikta fram mot vad som kanske blir Studieordning 75 eller något liknande. Den studieordningen hoppas jag också kommer att få den inriktning mot arbetsmarknaden som är nödvändig. Jag vill gärna säga att det gladde mig att statsrådet Moberg i sitt anförande biträdde de synpunkter, som framfördes av herr Wijkman och mig, nämligen kravet att vi redan nu måste få till stånd en snabbare och effektivare arbetsmarknadsanpassning. Om detta kombineras med det betänkande som här ligger, tror jag att statsrådet och jag kan vara överens om värdet i detsamma.
Fru talman! Jag vill först instämma i vad fru Sundberg sade. PUKAS är ett begrepp som vi hoppas kunna avföra ur debatten efter omröstningen i dag. Med de förändringar som gjorts är det inte mycket som kvarstår av den ursprungliga studieordningen från 1969. Jag vet inte hur herr Moberg själv tolkar detta. Det är riktigt som herr Wikström sade att herr Moberg i januari-februari verkligen stack ut huvudet ganska långt. Jag har tidigare blivit, så att säga, slagen på fingrarna av herr Moberg här i kammaren, därför att jag citerat ur tidningsuttalanden. Jag hade just tänkt ta upp det tidningsuttalande från Umeå som herr Wikström berörde. Man måste faktiskt, herr Moberg, gå efter de uttalanden från början av året som citerats här. Därav framgår ganska klart att herr Moberg åtminstone inte då var beredd att göra några som helst uppmjukningar. Frågan är nu hur herr Moberg betraktar det föreliggande betänkandet. I sitt inlägg sade han att det stora problemet för studenterna inte är studieordningen från 1969, utan att de inte kan få jobb. Det är riktigt. Men universitetens problem medför ju stora svårigheter för studenterna. Universitetens problem ligger i administrativt krångel när det gäller studieorganisationen, en betydande belastning på studievägledningen och betydande kostnadsökningar på grund av hela denna byråkrati. Detta påverkar starkt studenternas förutsättningar och möjligheter att bedriva effektiva studier. Jag är tacksam för att statsrådet tog upp frågan om arbetsmarknadsanpassningen. Vad herr Moberg sade står i stark kontrast mot vad herr Moberg yttrade vid de debatter vi hade under föregående år. Jag vill dock bestrida, att studenternas möjligheter hade varit sämre när de skall ut på arbetsmarknaden, om den nya studieordningen inte hade införts. Jag tror att just det faktum att de flesta av de 17 linjerna varit ensidigt inriktade på lärarbanan kommer att förstärka de föreliggande balansproblemen. Det kommer att göra det ytterligt svårt för alla samhällsvetare och humanister vid utträdet på arbetsmaknaden. Hade man icke så ensidigt låst sig fast vid utbildningslinjerna, hade man säkert fått en annorlunda konstruktion av utbildningspaketet för många studenter. Men jag noterar med tillfredsställelse att herr Moberg är medveten om dessa problem i dag och inser att vi måste få en snabb utbyggnad av antalet linjer, som verkligen leder ut till den stora arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag vill bara säga några få ord. I det anförande jag höll här kritiserade jag de problem som uppstått på grund av att PUKAS inte resursmässigt följts upp. Vad man här kan anklaga regeringen för är att åtgärder inte tidigare vidtagits med anledning av den stora tillströmningen av studenter. Från den utsiktspunkt regeringen har måste den ha varit medveten om den arbetsmarknadssituation vi förr eller senare skulle råka in i. Men jag vill ge statsrådet ett erkännande. När han kom in på arbetsmarknadssituationen för lärare slutade han med att säga, att genom dessa nu ökade resurser kunde ett par tiotal lärare kanske användas i studievägledningen. Uppenbarligen kan vi här konstatera att statsrådet och studenterna i dag har Kungl. Maj:ts opposition att tacka för att dessa medel kommer att stå till förfogande.

Fru talman! Statsrådet Moberg kom tillbaka till tolkningarna av att så stor andel studenter läser särskild utbildningslinje och sade att det var av taktiska skäl och att det till följd av någon sorts illasinnad påverkan hade blivit fler än det eljest skulle ha blivit. Låt mig säga — och jag lovar att det nu är sista gången jag säger något om detta — att jag inte alls tror att det beror på detta, utan det beror på att utbildningslinjerna inte ger det stöd och den styrning som de ansågs ge och att studenterna därför inte vill binda sig till viss utbildningslinje. Jag frågade sedan om man hade reviderat sin uppfattning om hur studieordningen fungerat i praktiken efter de uppgifter som har kommit fram under den här våren, och jag ställde naturligtvis den frågan med hänsyn till den rätt aggressiva debatt som jag hade med statsrådet Moberg förra året. Jag fick inget svar, och det är väl så att i frågor där man själv har engagerat sig hårt är det särskilt prövande att medge misstag. Det bör i och för sig vara möjligt att föra en förutsättningslös diskussion om hur universitetsväsendet skall utformas i framtiden. Det har talats om att man måste åstadkomma en mera markerad yrkesanpassning, och det fanns åtminstone ett uttryck i statsrådet Mobergs inlägg som i det avseendet var tillfredsställande. Det var när han talade om en ökad differentiering. Om man skall kunna åstadkomma en ökad differentiering för att tillgodose arbetsmarknadens krav, betyder det bl.a. att den nuvarande bindningen till utbildningslinjerna som administrativa begrepp måste luckras upp. Jag vill uttrycka den förhoppningen att det också betyder att man kan åstadkomma en större tidsmässig differentiering, så att man inte har den här bundenheten till att all yrkesutbildning vid universiteten skall ta tre år. Låt mig till sist säga att det är glädjande att statsrådet Moberg här meddelade att han har för avsikt att föreslå att det skall inrättas 200 tillfälliga doktorandstipendier — men att han ännu inte hade hunnit lägga propositionen. I och för sig hade man kunnat klara det genom att bifalla en motion som väcktes av herr Fiskesjö, herr Wijk man och mig under den allmänna motionstiden. Det är i alla fall bra att herr Moberg på den här punkten har tagit intryck av vår argumentation.
Fru talman! Statsrådet Moberg säger att vpk-reservationen om studiemotivationen ansluter till U 68:s arbete och säger att en utredning närmast talar för att de fasta studiegångarna skulle utgöra en fördel i detta hänseende. Jag tillåter mig tvivla på den saken, därför att utbildningslinjerna — som de ser ut i dag i varje fall — innebär att man mer eller mindre söker inbilla de studerande att de får jobb, om de följer dessa linjer. Men så är det ändå inte i verkligheten. Hela det spärrsystem och det krångel kring PUKAS vi har diskuterat i dag är ju knappast ägnat att öka studiemotivationen, och ofta uppstår de svåraste följdverkningarna för socialgrupp 3. När man hela tiden säger att vi måste invänta U 68, föreligger det väl ändå risk för att U 68 kommer att bli den stora slaktbänken för alla motioner och förslag intill dess U 68 har lagt fram sitt material, och det är naturligtvis inte bra. Vi har i den korta reservationen för vår motion något motiverat behovet av en utredning om studiemotivationen, och jag skall inte upprepa det här. Jag vill däremot påpeka att vi tidigare under året haft anledning att diskutera frågan om den sociala snedrekryteringen som är ett faktum man måste göra något åt. Jag menar att man bör klarlägga studiemotivationen även för att komma till rätta med det problemet. Jag förstår inte varför man inte nu vill gå med på det här kravet. Skall det möjligen bli en framtida stor reform? Men varje dröjsmål har en förödande effekt, framför allt för arbetarklassens möjligheter att nå högre utbildning. Statsrådet Moberg kritiserar gången på våra förslag. Men då borde logiken ha bjudit att socialdemokraterna hade gått in för en utredning om studiemotivationen, när de nu vill behålla utbildningslinjerna. Till slut vill jag säga att herr Wijkman från moderaterna tydligen inte hade knyckt allt vad statsrådet brukar säga i repliker mot vpk:s kritik; det fanns litet kvar av den vanliga negativa bedömningen. Och om det som statsrådet Moberg påstår är svårt att hitta en helhetsbild för jämlikhetspolitiken i vad vi har gjort, så kan det väl delvis bero på att vi i hög grad fått agera utifrån propositioner som inte i alla avseenden har varit helt klara.